Herr talman! Först ett par ord om de påståenden som Gunnar Hökmark gör om att myndigheterna skulle bryta mot sekretesslagens regler. Jag har inga indikationer på att det förekommer. Jag vill stryka under att det inte heller är min sak att kontrollera efterlevnaden hos myndigheterna av sekretesslagens bestämmelser. 191 Men jag har förut sagt till Gunnar Hökmark i debatten den 13 februari 1986, att om myndigheter lämnar ut uppgifter till dataregister i strid med gällande lagstiftning, är det en grund för datainspektionen att vägra tillstånd till eller att förbjuda det registret. Gunnar Hökmark har själv möjlighet att verka i den riktningen från den plats han har i datainspektionen. Gunnar Hökmark fäster väldigt stort avseende vid formella regler om sekretess och vid hur de tillämpas. Det är bra. Sekretessfrågorna är mycket viktiga, t.ex. när man diskuterar Metropolitregistret. Men om man bara ser till sekretessaspekterna missar man, som jag ser det, problemets kärna. Jag får i mitt arbete klart för mig att väldigt många människor känner starkt obehag redan därför att de över huvud taget förekommer i dataregister av olika slag. Då är det ofta inte avgörande i vad mån registren är omgärdade med sekretess. Ytterst beror den olusten på en känsla av att myndigheterna genom registreringen har lagt beslag på en bit av den enskilde medborgaren själv. Gunnar Hökmark gör det därför för lätt för sig genom att bara tala om sekretessfrågorna. De är förvisso viktiga och har sin rättmätiga plats i debatten. Men det problem vi står inför är betydligt svårare än så. Å ena sidan har vi människornas oro och rättmätiga krav på personlig integritet. Men å andra sidan har vi ett oändligt behov av forskning och kunskap. Det behövs för att bota och lindra människors sjukdomar och lidande. Det behövs i den fortsatta uppbyggnaden av välfärdsstaten. Forskningen måste grundas på kunskap. Det är kunskap som ofta inte kan nås på annat sätt än med hjälp av datateknik. Gunnar Hökmark, den här tekniken är en del av den värld vi lever i. Vi måste göra avvägningar. Vad jag inte har klart för mig är om Gunnar Hökmark erkänner att vi här möter ett problem, ett problem som man inte kan komma runt genom en enkel formel. Var Gunnar Hökmark själv står i avvägningsfrågorna har jag efter ett antal debatter med honom inte blivit klok på. Inte heller har jag blivit klok på hur viktigt kunskap och forskning är för Gunnar Hökmark, vilket ansvar Gunnar Hökmark egentligen tar i avvägningen mellan de här intressena. Det är möjligt att man kan göra kortsiktiga politiska vinster genom att i alla lägen, eller nästan alla, ställa sig som den personliga integritetens garant och sedan låta andra ta ansvaret för att tillräcklig kunskap ställs till förfogande för forskning om t.ex. risker för cancer eller missbildningar. Särskilt konstruktivt framstår det inte för mig, i synnerhet inte om man samtidigt som man säger sig garantera den personliga integriteten söker underblåsa människornas oro. För mig är den sakliga och balanserade debatten viktigare. Bara genom en saklig och en allsidig debatt kan man komma fram till hur enskilda människor skall kunna skyddas utan att forskningen skadas. Det är då viktigt att debatten förs så att medborgarna kan följa debatten och ta del i den. Regeringen har tagit ett antal initiativ för att stimulera en sådan debatt, och Gunnar Hökmark känner till alla dessa initiativ. Regeringen kommer att fortsätta att ta sådana initiativ.

Herr talman! Den här debatten gäller, som justitieministern säger, den oro och den olust som människor känner inför att uppgifter om dem cirklar runt i sammanhang som de själva inte känner till. Just detta är en del av Metropolitreaktionen men också reaktionen kring många andra register, att folk inte kände till att de fanns med i dessa register eller inte visste att de uppgifter som de lämnat i ett sammanhang kunde dyka upp i ett helt annat sammanhang. Frågan är vad man skall göra åt detta. En metod är att hårt ställa kravet på informerat samtycke, när man tar ut uppgifter ur offentliga och sekretessbelagda register. Det kan knappast vara främmande för justitieministern att detta är något vi tagit ställning för och att det är något som datainspektionen regelmässigt kräver. Men regeringen har vid ett flertal tillfällen gått emot datainspektionens krav. Därför är det litet billigt av justitieministern att försöka göra detta till en debatt, där vi moderater inte har tagit något ansvar medan regeringen har gjort det. Justitieministern kunde eller ville inte — eller han kanske inte hann, det har jag också respekt för — svara på frågan i vilka fall man har gjort en avvägning mellan den enskildes intresse av en skyddad integritet och forskningens krav på insyn i privatlivet. I vilka fall har denna avvägning skett till den enskildes fördel? Det fick vi, herr talman, inget svar på. Men fortfarande tillåter den sena timmen att justitieministern ger ett sådant exempel. Detta är ett stort problem, och justitieministern skall inte tro att man kan lösa problemet genom att skjuta det ifrån sig. En av anledningarna till att jag ställde min interpellation var att det finns anledning att stärka människors förtroende för hur sekretessbelagda uppgifter om dem hanteras. Jag tror att justitieministern — inte minst i morgon, när han får ta emot ett betänkande från dataoch offentlighetskommittén — får en indikation på att det i dag sker ett uppgiftsutlämnande från olika register som inte har lagligt stöd och som inte är förenligt med gällande rätt. Självfallet har han fått dessa indikationer tidigare. Sårbarhetsberedningen har vid ett flertal tillfällen visat att sekretessbelagda uppgifter kommer ut från viktiga register. Förtroendet för offentliga register kommer aldrig att vara större än vad politiker gör det till. Registren kommer att få det förtroende de förtjänar, och därför kvarstår frågetecknen. Vad vill justitieministern göra för att öka människors förtroende för offentliga register?
Herr talman! Hon har också frågat om regeringen kommer att föreslå några ändringar vad gäller det kommunala bostadstillägget för att det skall bli rättvisare över landet. Det är kommunerna själva som bestämmer om kommunala bostadstillägg skall utges och vilka grunder som skall gälla för bostadstilläggets storlek. Om de kommunala grunderna uppfyller vissa minimivillkor erhåller kommunerna ett statsbidrag för att täcka en del av kostnaderna. De stora skillnaderna i kommunala bostadstillägg beror alltså i första hand på olika beslut ute i de enskilda kommunerna. En del kommuner har höjt sitt bostadstillägg i takt med hyresutvecklingen, medan andra har haft ett oförändrat bostadstillägg under flera år. Min kommentar till detta och mitt svar på Margö Ingvardssons första fråga är att det inte är tillfredsställande att skillnaderna i de kommunala bostadstilläggen är så stora mellan olika kommuner som de är i dag. Av mitt svar framgår emellertid också att det i första hand är kommunernas ansvar att rätta till den otillfredsställande situationen. Men eftersom det kommunala bostadstillägget utgör en så betydande del i många pensionärers ekonomi, så finns det anledning att även från statens sida se över reglerna i syfte att motverka kommunala skillnader och marginaleffekter.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Det kommunala bostadstilläggets storlek har en avgörande betydelse för de pensionärer som saknar eller har väldigt låg ATP. Den gruppen utgörs till största delen av kvinnor. Ca 308 000 kvinnor men enbart 50 000 män saknar ATP. Det är riktigt att storleken på det kommunala bostadstillägget bestäms av kommunerna och att det är en förklaring till att det är så stora skillnader över landet. Men skillnaderna är i dag så stora att resultatet blivit uppenbara orättvisor. Det är bra att socialministern är överens med oss i uppfattningen om att nuvarande ordning inte är acceptabel. Men frågan är vad vi skall göra för att komma till rätta med det hela. Om kommunerna uppfyller vissa minimikrav utgår statsbidrag med 25 4 av deras kostnader för KBT. Men det måste väl ändå vara något fel på reglerna, när det kan skilja på 23 360 kr. i vad kommunerna betalar i bostadstillägg. Några kommuner i Helsingforss län betalar det högsta beloppet. Upp till 32 000 kr. kan man bli berättigad till. Men om man råkar bo på Gotland, så kan man som högst få 8 640 kr. Om man bor i Västerbotten eller i Blekinge är summan 10 440 kr. Det är bara några exempel. Det är inte bara skillnad mellan länen, utan det är också stora skillnader mellan kommunerna i ett län. Om man bor i Vaxholm i Helsingforss län kan man som mest få 15 140 kr. Men om man i stället bor någon mil norr om Vaxholm och därmed tillhör Norrtälje kommun, får man som mest 22 200 kr. Ett annat exempel från Södermanlands län: Bor man i Eskilstuna får man 9 600 kr. om året. Men om man bor ett par mil därifrån, i Strängnäs, kan man få 16 800 kr. En av orsakerna till dessa skillnader är att en del kommuner har haft samma bostadstillägg ända sedan 1982. De har alltså inte höjt det. Hyrorna har däremot som bekant höjts ordentligt sedan 1982. Den försämring av statsbidragen som verkställdes 1982 är säkerligen en av orsakerna till att många kommuner inte har förbättrat bostadsbidragen. 1982 sänktes statsbidragen från 38 9 till nuvarande 25 20. Det var den andra försämringen på kort tid. Fram till 1981 var statsbidragen 43 90. Det är helt klart att det finns ett samband mellan de minskande statsbidragen och kommunernas möjligheter att betala ordentliga bostadstillägg. Helsingforss kommun har tillhört de generösare kommunerna, men under senare år har den också sänkt bostadstillägget. Från den 1 april i år får Helsingforsspensionärerna sitt bostadsbidrag sänkt med 55 kr. per månad, om man räknar med en hyra på 1 000 kr. i månaden. För de Helsingforsspensionärer som bara har folkpension och pensionstillskott äter alltså bostadsbidragsförsämringen upp 32 20 av pensionshöjningen för 1986. Då blev det inte mycket kvar som kompensation för de andra prisökningarna. En pensionär som bara har folkpension och pensionstillskott får 93 kr. om dagen i år. Då innebär en kraftig försämring av bostadsbidragen och att bostadsbidragen inte höjs att pensionärernas standard sänks ordentligt. PRO:s nyligen genomförda kartläggning av bostadsbidragen visar att i 81 av landets kommuner är det kommunala bostadstillägget så lågt att pensionärer med enbart folkpension och pensionstillskott hamnar under socialbidragsnormen. Jag tycker att det är bra att socialministern i interpellationssvaret klart säger ifrån att de nuvarande stora skillnaderna i utbetalda bostadstillägg inte kan accepteras och att det finns anledning för staten att se över reglerna. Jag vill upprepa att jag tycker att det är mycket bra. Men nu räcker det ju inte bara med uttalanden. Vad kommer socialministern att göra för att bostadstillägget för pensionärer skall bli rättvist inom hela landet? Jag utgår ifrån att socialministern drar slutsatser av sina egna uttalanden.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag drar slutsatser av mina egna uttalanden. Vi har en pensionsberedning som har många frågor att behandla när det gäller vårt pensionssystem. Den har också möjligheter att se över bostadstillägget. Jag finner emellertid detta så angeläget att jag avser att från departementets sida göra en översyn av utformningen av KBT. Det är, som jag har sagt och som Marg6ö Ingvardsson ger bevis för här, orimligt med dessa stora skillnader mellan kommunerna. Jag kan för dagen inte säga vad resultatet kommer att bli av denna översyn. För dagen får Margö Ingvardsson nöja sig med att departementet skall göra en sådan översyn.
Herr talman! Socialministern säger i sin komplettering av svaret att den sittande utredningen mycket väl också kan se över frågan om de kommunala bostadstilläggen. Det är möjligt att utredningens direktiv medger det, men om den nu sittande utredningen också skall se över KBT lär det dröja flera år innan vi kan få någon effekt av dess förslag. Den sittande utredningen har ju hittills bara hunnit så långt att man arbetat med den flexibla pensionsåldern. Såvitt jag vet har man ännu inte börjat se över pensionsberäkningen och värdesäkringssystemet. Därför tycker jag att det är bra att departementet nu skall göra den här översynen. Jag skulle gärna ha velat diskutera med socialministern några olika vägar för att nå en rättvis fördelning, men jag vet att timmen är sen, och jag tycker knappast att det är meningsfullt med debatter i angelägna ämnen vid den här tidpunkten. Från vpk:s sida har vi också lagt fram en motion om just en förändring av de kommunala bostadstilläggen. Jag hoppas att vi får en debatt vid en annan tidpunkt så att vi då kan föra en utförlig diskussion om bostadstilläggens utformning.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig om jag avser vidta sådana åtgärder att hemlig telefonavlyssning framdeles inte skall få bedrivas av televerket. Om så inte är fallet har han frågat mig om jag är beredd att föranstalta om att televerkets kunder i förväg informeras om principerna för telefonavlyssningen. Dessutom har han frågat mig hur abonnenternas krav på personlig integritet och sekretess hittills har tillgodosetts. Enligt 4 kap. 8 § brottsbalken kan den som olovligen avlyssnar telefonsamtal dömas för brytande av telehemlighet. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen anges att det som då kallades ”driftkontroll rörande telefondriftens behöriga gång” naturligen inte skulle vara straffbart. Däremot är televerkets personal skyldig att hemlighålla uppgifter som uppfattats vid denna driftkontroll. Att röja sådana uppgifter är straffbart. Det är naturligtvis inte heller tillåtet för personalen att avlyssna samtal i större utsträckning än som behövs för driftkontrollen. Genom dessa regler anses abonnenternas krav på personlig integritet och sekretess vara tillgodosedda. Driftkontroller görs bl.a. i syfte att fortlöpande följa upp framkomlighetenitelenätet. De metoder som televerket i dag använder för att föra statistik över framkomligheten kan i vissa fall innebära att personalen får del av telefonsamtal. Enligt televerket kommer denna typ av kontroll att fr.o.m. år 1987 i huvudsak ersättas med automatisk provning av förbindelser som särskilt kopplas upp för ändamålet. Televerket bedömer dock att det från driftsynpunkt är nödvändigt att i andra fall använda arbetsmetoder som kan innebära att personalen kan få del av telefonsamtal. Sådana metoder kan behövas exempelvis vid felsökning och i samband med att reparationspersonal vill försäkra sig om att samtal inte pågår på ledningar som skall kopplas om. Den driftkontroll som ibland kan leda till avlyssning kommer således att minska under de närmaste åren. Enligt min mening tillgodoser nuvarande bestämmelser på ett rimligt sätt abonnenternas krav på personlig integritet och televerkets möjligheter att sköta telenätet. Televerket har också förklarat sig berett att informera abonnenterna om vilka principer som gäller — Prot. 1985/86:104 för driftkontrollerna. 1 april 1986
Herr talman! När vi skall ha en diskussion om telefonavlyssning är det väl" vidteleverket meningen att inte många av oss skall ha möjlighet att avlyssna själva interpellationsdebatten. Jag vill, herr talman, tacka kommunikationsministern för svaret. När jag blev informerad om att telefonavlyssning förekom blev inte bara jag utan många andra som fick informationen konfunderade. Jag tror att även kommunikationsministern, om jag har läst intepellationssvaret rätt, har blivit lika överraskad som vi andra. Man tycker ju att televerket, som talar om god service, borde ha den elementära regeln att abonnenterna skall informeras vid telefonavlyssning som är en form av driftkontroll. Detta är ett elementärt krav, och jag tycker att televerket har all anledning att i rätt stor utsträckning känna sig träffat av den kritik som gett anledning till interpellationen. Jag noterar med tillfredsställelse att kommunikationsministern förmodligen har utverkat ett löfte av televerket att televerket framdeles på något sätt skall informera abonnenterna om tillvägagångssättet. Det tycker jag är bra. Driftkontrollen skall fortsätta. Kommunikationsministern konstaterar att det inte är tillåtet för personalen att avlyssna samtal i större utsträckning än vad som behövs för driftkontrollen. Men vad har man för garanti för att de här personerna inte gör det? Vilka kontroller finns det som kan ge oss den tryggheten? En sådan garanti är nödvändig för att vi som abonnenter skall kunna känna oss trygga när det gäller våra krav på integritet och sekretess. Jag vill också, herr talman, ta upp ett par andra frågor som har anknytning till det här. Det finns ett företag som heter Tele Larm AB, bildat 1980, vilket vid det tillfället anställde personal från televerket. Dessutom har företaget anställt personal från annat håll. Enligt vad det har upplysts mig har en del av de anställda inom Tele Larm AB nycklar som ger dem möjlighet att komma in i automatstationerna och själva göra nödvändiga kopplingar. Jag begär inte att kommunikationsministern skall vara informerad om detta, men om den här uppgiften skulle vara riktig finns det anledning att ytterligare fördjupa sig i frågan. Jag vill också ta upp något som av Tele Larm bedöms som mycket viktigt, nämligen det samarbete som äger rum mellan televerket, Tele Larm AB, ABAB, Svenska Vakt AB och SOS Alarmering AB. Televerkets personal har enligt interpellationssvaret skyldighet att respektera vissa regler i detta samarbete. Detta samarbete med Tele Larms personal, med dennas tillgång till nycklar och dessutom till kontakter och ett intimt samarbete med ABAB, Svenska Vakt och SOS Alarmering, leder till mycket stora risker för att den personliga integriteten och sekretessen kanske inte i alla avseenden beaktas. Det finns, herr talman, all anledning att också studera den frågan. Jag har i min hand fått ett papper som är utskickat från AMS, där AMS har bett televerket att göra tekniska trafikmätningar i telefonväxlarna. Därvid skall man intervjua personal och bl.a. göra manuella svarstidsmätningar genom uppringningar. Tydligen förekommer också en hel del annat av detta 197 slag. Jag tycker att det är fel att televerket skall ges sådana möjligheter. Det borde vara AMS självt som tillsammans med sin personal skulle göra dessa undersökningar. Om jag vore anställd på AMS skulle jag uppleva det som kolossalt obehagligt att någon utomstående organisation, ett företag eller en institution, skulle ge sig in i en telefonväxel och börja lyssna på de samtal som jag har med arbetslösa eller andra som utvecklar sina personliga bekymmer. Jag tycker att man har all anledning att titta också på denna fråga.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt att så länge som denna driftkontroll måste förekomma för att systemet skall fungera ge några fullständiga garantier för att telefonsamtal inte blir avlyssnade. Jag tycker att det är bra att den här frågan kommit upp till diskussion, eftersom det är viktigt att få klargöra att det är en avsevärd skillnad mellan driftkontrollerna och det som man vanligen förknippar med begreppet hemlig telefonavlyssning. Någon sådan är det alltså inte fråga om. Enligt uppgift från televerket skall operatörerna normalt inte kunna avlyssna några samtal. De vet först och främst inte vem den uppringande är — det får de inte reda på. De skall vidare lyssna bara så länge att de märker att samtalet har kommit fram och att ljudkvaliteten är tillfredsställande. Det tar bara några sekunder, och med de beting som de har skall de normalt helt enkelt inte ha tid att avlyssna några telefonsamtal. Men några fullständiga garantier för det kan väl ingen lämna så länge som denna driftkontroll behövs. Vad man kan säga är att efter hand som också denna automatiseras och den tekniska utvecklingen går vidare kommer riskerna för att någon på ett obehörigt sätt skall kunna utnyttja uppgifter från sådan här avlyssning att elimineras. Uppstod det nya risker av den typ som nämndes här, med Tele Larm osv. — jag kan inte kommentera det så mycket — är det viktigt att man hela tiden är observant på att sekretessen beaktas. Det är interpellanten och jag helt överens om. Men den vanliga driftkontrollen förefaller enligt min uppfattning ske under sådana betingelser att man i varje fall just nu knappast kan komma längre när det gäller att eliminera riskerna för ett obehörigt utnyttjande av dessa uppgifter.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern även för det senaste svaret. Jag förstår mycket väl att han inte har några möjligheter att direkt kommentera de andra uppgifter som jag har tagit fram under själva interpellationsdebatten. Jag utgår från att de kommer att kontrolleras och följas upp av kommunikationsdepartementet framöver. Med det vill jag tacka ännu en gång, och så sätter vi punkt för i dag.

Under påskuppehållet nåddes vi av det sorgesamma budet att vår kamrat Anders Dahlgren hastigt avlidit. Anders Dahlgren blev ledamot av riksdagen 1961. Han anförtroddes redan i unga år viktiga förtroendeposter inom sitt parti och i kommun och landsting. Hans erfarenheter från dessa uppdrag tillsammans med erfarenhet från arbetslivet och från lantbrukets föreningsrörelse har varit en stor tillgång i riksdagsarbetet. Han tillhörde under två perioder regeringen och hade då bl.a. ansvar för en fråga som låg honom varmt om hjärtat, nämligen vården av vår miljö. Hans insatser på detta område blev av bestående värde. När Anders Dahlgren tog till orda var han alltid väl förberedd. Han hade genom självstudier förvärvat omfattande kunskaper och var väl insatt i de frågor han ägnade sig åt. Anders Dahlgren var en omtyckt person — respekterad i alla läger. Jag har haft förmånen att omfattas av hans vänskap under alla dessa år han var med i riksdagen. De fyra senaste åren har jag haft dagligt samarbete med honom i talmanskretsen. Han var hjälpsam, alltid redo och mycket omtänksam. Han spred gemyt och värme. Hans bortgång är en stor förlust för oss alla.

Herr talman! Utrikeshandeln har sedan länge spelat en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. Det är genom utrikeshandeln som Sverige deltar i den internationella arbetsfördelningen. Det är genom att öppna våra gränser för ett internationellt varuutbyte som vi har kunnat renodla våra speciella konkurrensfördelar. Det är genom denna öppenhet som vi har lagt grunden för en enastående välfärdsutveckling i Sverige. Under senare år har den positiva utvecklingen av vår export betytt mycket för den återhämtning som skett i den svenska ekonomin och för vår internationellt sett höga sysselsättning. Även sedd i ett längre perspektiv spelar utrikeshandeln en stor roll i det ekonomiska utvecklingsförloppet. Det är genom det fria varuutbytet över vårt lands gränser som de svenska konsumenterna kan få tillgång till ett större urval av varor och tjänster och som de svenska företagen stimuleras till nya tekniska landvinningar och en effektiv forskningsoch utvecklingsverksamhet. Det är genom att ständigt mäta sig med en internationell konkurrens som företagen sporras till nya landvinningar. Den internationella konkurrensen leder till en skapande och progressiv miljö för de svenska företagen. Utrikeshandeln har via sina effekter på den tekniska utvecklingen verkat som en kraftfull tillväxtmotor under en stor del av 1900-talet. Detta har bidragit till våra framgångar på sysselsättningens och den sociala välfärdens områden. Omvänt innebär protektionism en börda för folkhushållet. En skyddspolitik leder till att vi inte utnyttjar våra resurser på bästa sätt, med negativa följder för tillväxt och sysselsättning. Även de tekniska bestämmelser, tulladministrativa regler, m.m. som isolerar den nationella marknaden kan medföra kostnader och onödigt besvär för företag och enskilda. Det är dyrbart att framställa flera versioner av en produkt för att tillfredsställa flera länders olika myndighetskrav. Det är dyrbart att behöva vänta avsevärd tid för att få sin produkt godkänd för marknadsföring i andra länder. Regeringen arbetar aktivt på att undanröja sådana tekniska handelshinder som inte kan motiveras av hälsooch säkerhetsskäl. Detta arbete är sålunda också ett led i insatserna för att nå ökad ekonomisk tillväxt. Vår öppna politik ställer krav på omställningar och nydaningar i den svenska vardagen. Vi möter krav på arbetsmässig och geografisk rörlighet. Samhället har ett ansvar för att denna nödvändiga omställning sker i former som är socialt godtagbara. Lika skadliga som de statliga ingripanden är som söker bevara en föråldrad struktur — och som gör den nödvändiga omställningen mer utdragen och smärtsam för de inblandade — lika värdefulla är de statliga insatser som underlättar en strukturförändring och som sörjer för välfärden för de människor som närmast berörs. Utan insatser i form av utbildning, arbetsmarknadspolitik och industripolitik skulle den folkliga uppslutningen kring en öppen handelspolitik vara betydligt mindre stark och hållfast än den är i dag. Det finns glädjande inslag i den internationella ekonomiska bilden. Under senare tid har förutsättningarna för en icke-inflatorisk tillväxt i industriländerna förbättrats. Förra året var inflationen nere i mycket låga tal. Oljeprissänkningen under de senaste månaderna tillsammans med växelkursanpassningar och räntesänkningar har ytterligare förbättrat läget och stimulerat produktion och handel. Efter en särskilt hög tillväxt i världshandeln 1984, med 9 96, har utvecklingen gått in i en lugnare bana. För år 1985 stannade tillväxten i världshandeln vid ca 3 96. Samma tillväxt förväntas i år. Även om utvecklingen nu är långsammare, är den mer stabil. Under år 1984 byggde tillväxten i huvudsak på ett mycket snabbt ekonomiskt uppsving i USA utan motsvarighet i de flesta andra länder. Nu har tillväxten fler källor. Ytterligare bidrag från Europa och Japan behövs dock för att obalanserna skall kunna elimineras. Även i Stillahavsasien har en över lag positiv ekonomisk utveckling skett, trots att flera av länderna fått uppleva en konjunkturnedgång. En viktig förklaring till den fördelaktiga utvecklingen är att livsmedelsproduktionen haft en mycket gynnsam utveckling i regionen. I Sydoch Ostasien har det senaste decenniet ökningen av livsmedelsproduktionen överstigit befolkningstillväxten med en procentenhet per år. Det är tillfredsställande att de tongivande länderna har visat tecken på att söka samfällda lösningar på de internationella ekonomiska problemen. På handelspolitikens område är det särskilt glädjande att man inom GATT enats om att förbereda en ny stor förhandlingsrunda. Valutakurserna har sedan någon tid anpassats så att de står i bättre överensstämmelse med underliggande ekonomiska förhållanden. Anpassningen har främjats genom en samordning mellan de stora industriländerna. Det är viktigt att detta samarbete fullföljs och att konkreta förtroendeskapande åtgärder i den inhemska ekonomiska politiken vidtas. Ett annat tecken på viljan att söka internationella lösningar är det amerikanska Baker-initiativet att genom mer samlade insatser söka komma till rätta med skuldsituationen i u-länderna. Trots dessa positiva inslag i den internationella bilden vore det missvisande att ge uttryck för en oreserverat optimistisk syn på den ekonomiska och politiska miljö i vilken vår handelspolitik kommer att formas. Tillväxten i OECD-området är fortfarande alltför låg för att den skall lämna något rejält bidrag till att minska arbetslösheten. För OECD-området förutses en arbetslöshet på i genomsnitt 8 1/4 26 för det närmaste året. För Västeuropa ligger arbetslösheten på hela 11 96. En rad stora och små länder med bytesbalansöverskott och låg inflation bör kunna föra en mindre restriktiv ekonomisk politik. Därigenom kan de bidra till att förbättra sysselsättningsläget. Den innevarande högkonjunkturen har tyvärr inte kunnat utnyttjas för att på något avgörande sätt driva tillbaka protektionismen. Ett aktuellt exempel är den amerikanska stålindustrins fortsatta krav på skydd mot importkonkurrens. Det har nyligen utmynnat i amerikanska krav på s.k. frivilliga begränsningar av svensk stålexport till USA. Vi finner de anklagelser som ligger bakom kraven vara ogrundade. Vår förhoppning är att fortsatta överläggningar, baserade på GATT:s regler, skall leda till att frågan kan lösas utan ingrepp i den fria handeln. Betydande framsteg har dock gjorts under det gångna året mot en ny internationell handelsförhandling inom GATT:s ram, en ny s.k. runda. Sveriges beroende av ett starkt och respekterat multilateralt regelsystem har gjort det naturligt för oss att ta aktiv del i dessa ansträngningar. Det var i denna anda den svenska regeringen inbjöd ministrar från ett antal tongivande ioch u-länder till informella överläggningar om GATT-frågor i Helsingfors i juni förra året. Det mötet gav en viktig impuls till att aktivera förberedelseprocessen i GATT. Vid GATT:s reguljära årssession i november förra året togs ett enhälligt beslut om att starta en formell förberedelseprocess för rundan genom att tillsätta en förberedande förhandlingskommitté. Ett övergripande mål för den nya GATT-rundan är att fortsätta frigörelsen av den internationella handeln och därigenom öka marknadstillträdet, skapa förutsättningar för ökad tillväxt i såväl isom u-länder och erbjuda konsumenterna ett större urval av varor. Det är också viktigt att inom GATT söka komma till rätta med de allvarliga konflikterna i den internationella jordbrukshandeln. Utan en mer effektiv multilateral disciplin på jordbruksområdet finns det risk för att de nuvarande konflikterna utvecklas till ett regelrätt handelskrig mellan de stora handelsnationerna. Den nya förhandlingsrundan kommer att fastställa de handelspolitiska spelreglerna för kommande decennier. Det är utomordentligt viktigt att regelsystemet anpassas så att det kan hantera inte bara dagens utan också morgondagens handelsmönster. Det blir därför mycket viktigt att rundan kan utsträcka GATT:s regelsystem till att omfatta nya områden för världshandeln, såsom handeln med tjänster. Sverige har också starkt engagerat sig för att få till stånd förhandlingar om tjänstehandel i GATT. Den nya förhandlingsrundan kommer att bli mycket mer komplicerad än tidigare rundor. Antalet ämnen är större än någonsin. De första konkreta förhandlingsresultaten kan förväntas tidigast om ett antal år. Själva förhållandet att förhandlingar nu startas kan emellertid förutses få en återhållande effekt på protektionismen. Regeringen verkar för att det ministerbeslut om rundan som nu förbereds skall inbegripa ett politiskt åtagande om s.k. stand-still, dvs. ett åtagande om att inte införa nya handelsrestriktioner. Ett av de allvarligaste hoten mot det internationella ekonomiska samarbetet är den skuldkris som plågar den tredje världen. Den har sina rötter i de obalanser som uppstod under 70-talet och som förstärktes i början av 80-talet. Det var här fråga om en rad samverkande faktorer: stigande realräntor och dollarkurs, stagnerande ekonomisk tillväxt, långsamt växande världshandel och drastiskt höjda oljepriser. Omkring en fjärdedel av de samlade exportintäkterna i u-länderna måste i dag användas för att betala räntor och amorteringar. Trots det något förbättrade läget i världsekonomin är för många u-länder skuldbördan fortfarande en utomordentligt svår ekonomisk belastning. Det gäller framför allt merparten av de fattigaste länderna i Afrika, men också en hel del medelinkomstländer både i Latinamerika och i Asien. Särskilt besvärligt ter sig i dag läget för några oljeexporterande u-länder, som fått se sina exportintäkter minska kraftigt som följd av de sjunkande oljepriserna. Vi på svensk sida är övertygade om att skuldproblemen måste angripas inom ramen för en sammanhängande långsiktig strategi, som bygger på, men också kompletterar, den metod att hantera problemen från fall till fall som hittills tillämpats. Vi välkomnar mot den bakgrunden dets.k. Baker-initiativet. Alla berörda parter — långivande och låntagande länder lika väl som kommersiella banker och multilaterala finansorgan — måste ta på sig sin del av ansvaret för att komma till rätta med problemen. De nordiska finansministrarna har nyligen i ett gemensamt uttalande förespråkat ytterligare insatser från industriländernas sida för att befordra en sådan utveckling. Av särskild betydelse är — framgår av deras uttalande — att industriländerna förbinder sig att: — bedriva en ekonomisk politik och en handelspolitik som främjar tillväxt och förbättrar marknadstillträdet för u-ländernas export, — ge de multilaterala finansiella organen ökade resurser och — öka det bilaterala utvecklingsbiståndet för att underlätta för de fattigaste länderna att klara ut sina skuldproblem. I gengäld skall skuldländerna förbinda sig att vidta nödvändiga anpassningsåtgärder och — i förekommande fall — söka vända kapitalflykten. Vi har också från svensk sida i handling visat att vi är beredda att stödja sådana ansträngningar genom en fortsatt frihandelspolitik, genom ett omfattande u-landsbistånd och genom särskilt anvisade medel för betalningsbalansstöd åt de fattigaste länderna. Handelns betydelse för att lösa u-ländernas skuldproblem är central. För många u-länder spelar råvaruexporten en avgörande roll. De senaste åren har råvarumarknaderna genomgått stora förändringar. Priserna har fallit, och därmed har en rad u-länders möjligheter att finansiera sin skuldtjänst minskat. Samtidigt har det internationella samarbetet på råvaruområdet — som syftar till stabilisering av priserna på rimliga nivåer — mött ökade svårigheter. Ett exempel härpå är den kris som drabbat det internationella tennavtalet. Behovet av strukturella anpassningsåtgärder har därmed blivit mer framträdande. Regeringen avser därför att lägga större vikt vid att underlätta u-ländernas deltagande i vidareförädling, marknadsföring och distribution av sina egna råvaror. Herr talman! En fungerande nordisk hemmamarknad utgör ett viktigt stöd för företagens ansträngningar på världsmarknaden. I skilda nordiska organ bedrivs ett omfattande arbete för att underlätta den nordiska samhandeln. Exempelvis innebär en så begränsad insats som bara en dags reducering av transporttiderna en kostnadsbesparing i Norden på i storleksordningen 2-3 miljarder kronor per år. Detta arbete har många beröringspunkter med det västeuropeiska samarbetet i övrigt på detta område. På svenskt initiativ bearbetar den nordiska ämbetsmannakommittén för handelspolitik ett hundratal klagomål på handelshinder från näringslivet i de fem nordiska länderna. De nordiska handelsministrarna beslutade vid ett möte i Helsingfors i november 1985 att arbetet skulle påskyndas under år 1986 med sikte på att ett förslag skall kunna läggas fram till 1987 års session med Nordiska rådet. Regeringen har beslutat utse en särskild utredare med uppgift att i samverkan med svenska myndigheter gå igenom inverkan på handeln av deras bestämmelser och föreskrifter. Möjligheterna att mer systematiskt än nu beakta de handelspolitiska effekterna vid utfärdande av föreskrifter skall också beaktas. Genomgången bör kunna ske snabbt. Under senare år har möjligheterna för samnordiska exportprojekt underlättats. Bl. a. undersöks möjligheterna att inom ramen för Nordiska investeringsbanken skapa ett s.k. mjukt lånefönster. Ett centralt mål för Sveriges handelspolitik är att svenska varor och tjänster skall kunna tävla på lika villkor på den västeuropeiska marknaden. Sverige avsätter i Västeuropa 70 90 av sin export. Tack vare medlemskapet i EFTA och frihandelsavtalen med EG har vi hittills lyckats väl med denna uppgift. Svensk industri och svenska konsumenter har nu tillgång till världens största tullfria marknad, vilken efter Spaniens och Portugals inträde i EG nu omfattar tolv EG-länder och sex EFTA-länder med sammanlagt 350 miljoner konsumenter, eller mer än hela Nordamerika. Tullavvecklingen räcker emellertid inte för att Västeuropa skall utgöra en verklig hemmamarknad, där varor kan röra sig fritt utan avseende på tillverkningsland. Tvärtom har medvetandet vuxit om att handeln — såväl inom EG som mellan EFTA-länderna och EG -— fortfarande hämmas av en rad andra hinder. Därtill kommer att den omfattande och växande offentliga upphandlingen i de enskilda länderna ännu i stor utsträckning är stängd för verklig konkurrens utifrån. Denna splittring av den europeiska marknaden har bidragit till att den industriella och teknologiska utvecklingen inom många av Europas länder halkat efter den i USA och Japan. Den har också bidragit till den höga arbetslösheten i Västeuropa. Avsaknaden av en genuin västeuropeisk hemmamarknad innebär således stora förluster i ekonomisk tillväxt och välfärd. Det är mot denna bakgrund som man inom EG nu beslutat sig för att ta krafttag för att till år 1992 avveckla återstående handelshinder och för att stimulera samarbetet i fråga om industriell forskning och utveckling. Tidtabellen för att avskaffa handelshindren kan förefalla optimistisk. Självfallet kan förseningar inte uteslutas. Den politiska viljan går dock inte att ta miste på. De reformer av EG:s beslutsmekanismer som nyligen genomförts kan också komma att underlätta arbetet. Sverige har all anledning att med största uppmärksamhet följa utvecklingen och söka säkerställa att vi så långt möjligt kan bli delaktiga i förverkligandet av en reell hemmamarknad i Västeuropa. En viktig förutsättning för att vi skall kunna tillgodose våra intressen i den vidare avvecklingen av handelshinder är ett aktivt samarbete inom EFTA. Tillsammans med de övriga EFTA-länderna blir vi en intressantare partner till EG, och vi kan också i samarbetet underlätta förberedelsearbetet i många tekniska frågor. Berörda svenska verk och myndigheter måste hålla en hög förhandlingsberedskap och noga följa utvecklingen inom EG. Vi måste också inse att deltagandet i gemensamma europeiska lösningar många gånger förutsätter jämkningar t.ex. vad gäller utformningen av tekniska föreskrifter. På inga villkor innebär detta att vi skall ge upp grundläggande krav i fråga om t.ex. skydd av hälsa och miljö. Men alla länder — det gäller även Sverige — får söka sig fram till lösningar som ger önskvärt skydd men som i sin tekniska utformning kan bli andra än dem man ursprungligen tänkt sig. En god grund för Sveriges och övriga EFTA-länders medverkan i genomförandet av denna västeuropeiska marknad lades vid det första gemensamma mötet mellan ministrar från alla EG och EFTA-länder i Luxemburg i april 1984 under gemensamt svensk-franskt ordförandeskap. På grundval av Luxemburgdeklarationen pågår nu ett aktivt arbete mellan EFTA och EG i fråga om gränsformaliteter, ursprungsregler, tekniska handelshinder, särskilt då standardisering, offentlig upphandling samt forskning och utveckling. Vissa förenklingar av ursprungsreglerna har redan uppnåtts, och initiativ har tagits för att utveckla gemensamma standarder, främst på högteknologiområdet, och därigenom främja investeringar på nya produktområden. Vi arbetar för att ytterligare framsteg skall kunna redovisas när EFTA:s handelsministrar i juni i Reykjavik sammanträffar med företrädare för EG-kommissionen. Regeringen fäster särskilt stort avseende vid internationellt samarbete om forskning och utveckling på grund av dess avgörande betydelse för sysselsättning och välfärd. En viktig grundval för ett intensifierat samarbete med EG har lagts med det ramavtal om forskning och utveckling som undertecknades i början på året. Förhoppningsvis skall detta avtal kunna bidra till att viktiga forskningsprogram inom EG öppnas också för svenska företag och institutioner. Svenska företag har uttryckt intresse för industriforskningsprogram som ESPRIT på informationsteknologiområdet, RACE på telekommunikationsområdet och BRITE på materialområdet, där Sverige har ett betydande kunnande att bidra med. Ofta framhålls att Västeuropa har kommit efter USA och Japan vad gäller teknisk forskning och utveckling, att det skulle finnas ett teknikgap som Västeuropa måste anstränga sig att överbrygga. På grundforskningsområdet ligger dock Västeuropa väl i nivå med USA och före den övriga världen. Här finns också ett mycket väl utbyggt samarbete inom Europa. När det gäller mer tillämpad och marknadsnära forskning och utveckling finns däremot visst fog för uppfattningen att Västeuropa som helhet har kommit efter. Det är mot denna bakgrund det s.k. EUREKA-initiativet om forsknings samarbete i Västeuropa skall ses. Syftet är att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft på högteknologiområdet genom ett utökat samarbete mellan företagen i Europa. I EUREKA deltar Sverige och övriga EFTA-länder med samma ställning som EG-länderna. Svenska företag har redan anmält intresse att medverka i fyra projekt som beslutats inom EUREKA, och många fler är under beredskap. EUREKA är således i första hand ett kommersiellt inriktat utvecklingsprogram på det högteknologiska området. Syftet är att få företag att samarbeta i projekt som ligger närmare marknadsintroduktion på samma sätt som företag och forskningsinstitutioner redan samarbetar i mer grundforskningsinriktade projekt. EUREKA bygger således helt och hållet på företagens aktiva medverkan. Regeringarnas bidrag blir främst att skapa ett förbättrat klimat genom att arbeta för etablerandet av en stor, homogen och dynamisk europeisk hemmamarknad, som företagen och konsumenterna kan dra fördel av. Det är väsentligt att slå vakt om Sveriges möjligheter att få tillgång till högteknologiska varor. Detta är nödvändigt för de svenska företagens utveckling och konkurrenskraft. Regeringen har nyligen infört regler för att förhindra att Sverige blir ett transitområde för smuggelaffärer för högteknologiområdet. Herr talman! Sedan Portugal och Spanien vid årsskiftet inträdde i EG skall Sveriges frihandelsavtal också omfatta handeln med dessa länder. Regeringen har förelagt riksdagen en särskild proposition med förslag till överenskommelse om vissa övergångsarrangemang. Inte minst tack vare en nära samordning mellan EFTA-länderna lyckades Sverige uppnå förhandlingsmålet, dvs. samma villkor som tidigare gäller för EG-länderna. Uppgörelsen innebär att industritullarna avvecklas stegvis under sju år. För textilimporten från Portugal gäller ett övervakningssystem som motsvarar det som gäller för EG-länderna. Det är tillfredsställande att vi även uppnått en balanserad lösning när det gäller jordbruksoch fiskeprodukter och att vi i detta sammanhang lyckades lösa ett par långdragna problem i handeln med EG på fiskeområdet. Också vad gäller handeln med stål under år 1986 har nyligen nåtts en tillfredsställande principöverenskommelse med EG-kommissionen som vi förväntar oss snart skall vara formellt godkänd. Överenskommelsen innebär en fortsättning på den skriftväxling om tolkningen av prisreglerna i vårt avtal med CECA, koloch stålgemenskapen, som vi haft sedan några år med anledning av de olika krisåtgärderna som vidtagits på CECA-sidan. Det måste betraktas som en stor fördel för svensk stålindustri att vi trots den hårda regleringen av stålproduktionen inom Gemenskapen lyckats undvika en kvantitativ reglering av vår egen handel med CECA. En huvudanledning till detta är att vi kunnat visa att den svenska stålindustrin genomgått en långtgående nedskärning och omstrukturering som väl kan mäta sig med den CECA:s krisprogram syftar till. På industrivaruområdet utgör teko det enda betydande avsteget från den svenska frihandelslinjen. Inom ramen för ett internationellt avtal — multifiberavtalet - som är godkänt i GATT, har Sverige ingått begränsningsavtal med ett antal exportörländer. Det nu gällande multifiberavtalet gäller fram t.om. den 31 juli i år. Förhandlingar om ett nytt MFA har påbörjats. Dessa förhandlingar både påverkar och påverkas av de samtidiga diskussionerna om en ny GATT-runda. Den svenska förhandlingspositionen i MFA-förhandlingen gör att man måste ta hänsyn till detta. Såvitt kan bedömas på detta tidiga stadium av förhandlingen är en förlängning av MFA för ännu en period att vänta. Det är regeringens förhoppning att MFA förhandlingarna kommer att leda till ett nytt MFA som är mindre restriktivt och som ger ökade exportmöjligheter framför allt för de fattigare länderna på i-ländernas marknader. Sverige kommer att verka för en mer generös behandling av import från små eller nytillkommande exportörländer, liksom de fattigaste bland dessa. Inriktningen av den svenska tekopolitiken har ändrats. Syftet är att skapa en på sikt livskraftig industri som kan stå på egna ben, och för vilken handelspolitiska skyddsåtgärder är obehövliga. Under ännu en tid måste dock extraordinära insatser till stöd för tekoproduktionen bibehållas. Den svenska industrin bör alltså nu förbereda sig på ett läge där handelspolitiska skyddsåtgärder inte kan påräknas i den omfattning som nu gäller. I regeringens utrikespolitiska deklaration gavs nyligen en samlad redovisning av Sveriges bidrag till att bekämpa apartheidsystemet i Sydafrika. På det handelspolitiska området har åtgärderna skärpts genom bl.a. en lag mot import av jordbruksprodukter, som trädde i kraft den 1 januari i år och som i praktiken innebär ett stopp för all konsumentvaruimport från Sydafrika. Regeringen följer med stor uppmärksamhet utvecklingen av handeln. Såväl den svenska exporten till som importen från Sydafrika har minskat starkt den senaste tiden. Skulle syftet med regeringens rekommendation att avstå från handel med Sydafrika inte nås kommer en licensiering av denna att övervägas. Herr talman! År 1985 var ett gott exportår. Utvecklingen var svag under det första kvartalet, men exporten gick betydligt bättre under resten av året. Under inledningen av år 1986 har vi noterat en särskilt gynnsam exportutveckling. Inom vissa sektorer av industrin har dock marknadsandelarna minskat, bl.a. beroende på att man där har nått kapacitetstaket. Detta pekar på behovet av ytterligare insatser för att få till stånd en långsiktig balans i Sveriges utrikesaffärer. Det exportfrämjande arbetet anpassas alltmer till att stödja den växande tjänstehandeln och leveranser av system där varor och tjänster kopplas samman. Regeringen har nyligen tillsatt en tjänstehandelsdelegation för att ytterligare stödja utvecklingen på detta område. Under förra året har en särskild utredning belyst de små teknikbaserade företagens problem vid internationell marknadsföring och handel. Dessa företag har inte enbart en egen exportpotential utan förädlar också i hög grad teknikinnehållet i stora företags produkter och bidrar därigenom till att stärka dessa företags konkurrenskraft. Särskilda åtgärder inleds nu för att främja denna företagsgrupps export. Exportkreditnämnden har vidtagit en rad åtgärder i syfte att förbättra garantisystemet. Glädjande är att den positiva resultatutvecklingen gjort det möjligt sänka EKN:s premier till en nivå som är jämförlig med den som tillämpas i många viktiga konkurrentländer. Arbete pågår nu i syfte att utveckla ett system med garantigivning i utländsk valuta varigenom garantitagarnas kursrisk skulle kunna minska. Herr talman! Sedan länge existerar i vårt land en hög grad av åsiktsgemenskap i de handelspolitiska frågorna. Detta visar även inriktningen av motionerna här i riksdagen. Denna samstämmighet i huvudlinjerna är en tillgång för landet — inte minst ger den styrka till vårt internationella arbete med att slå vakt om och utveckla frihandeln. Det är inte minst väsentligt inför de svåra GATT-förhandlingar vi nu står inför och mot bakgrund av de risker som finns för en mer allmän protektionistisk utveckling som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för vårt land.

Herr talman! Det är glädjande att partierna i vårt land, som utrikeshandelsministern konstaterade, visar en hög grad av åsiktsgemenskap i de handelspolitiska frågorna. Jag kan också instämma i bedömningen att denna samstämmighet är en tillgång för Sverige. Den ger, som Mats Hellström uttryckte det, styrka till vårt internationella arbete med att slå vakt om och utveckla frihandeln. Det är mycket bra med denna enighet i synen på den internationella frihandeln. Regeringen besitter dock inte samma klarsyn när det gäller handeln inom våra gränser. I stället för en tillväxtfrämjande politik, vilken verkligen behövs för att genom produktutveckling m.m. stärka vårt näringslivs internationella konkurrenskraft, präglas den svenska regeringspolitiken av höga skatter, regleringar, etableringshinder, fondsocialism och lagstiftning om näringsförbud. Vad vi behöver är mera näringsfrihet och mindre näringspolitik! Stat och kommun skall se till att det blir en god jordmån, men plantorna och skötseln av dem skall näringslivet självt svara för. Utrikeshandelsministern säger att utrikeshandeln har bidragit till våra framgångar på sysselsättningens och den sociala välfärdens område. Vad Mats Hellström här talar om är en sekundäreffekt. Låt mig slå fast att det är näringslivet som har genererat dessa resurser — eljest hade inte politikerna haft något att fördela. Man kan ingalunda begripa värdet av en fri internationell handel om man inte förstått att det också behövs en fri hemmamarknad. En fri inhemsk handel och produktion behövs också för att ekonomin skall ha den omställningsförmåga och dynamik som krävs för att den fria internationella handeln inte skall leda till strukturkriser i vårt eget land. Herr talman! En fri handel förbättrar den ekonomiska utvecklingen. De långa seriernas ekonomi kan bättre tillvaratas. En livgivande konkurrens släpps loss. Företagen måste anstränga sig att tillverka varor till priser och med kvaliteter som tillfredsställer konsumenterna. Kontakter med de internationella marknaderna ger en snabb återföring av information om ny teknik, nya metoder och marknadens krav. Vidare befrämjas den vana vid omställningar som behövs för att hantera dynamiken i den moderna utvecklingen. Kravet att ett lands näringsliv är konkurrenskraftigt bidrar också till att förbättra stabiliseringspolitiken. Den fria handeln underlättar också dessa processer genom att ge en nödvändig spelregel — konkurrens på lika villkor — som kan accepteras av regeringar och företag och som har godtagits just därför att tillämpningen av den leder till att det totala ekonomiska utbytet förbättras. En sådan spelregel behövs verkligen för att ge företagen ett rimligt mått av säkerhet i bedömningar och investeringsplaner. Helt avgörande för Sveriges förmåga att i framtiden bibehålla sin omfattande export är att de protektionistiska tendenserna i olika delar av världen motarbetas. Sverige måste naturligtvis inför de kommande GATT förhandlingarna understryka vikten av att frihandeln utökas, inte inskränks. Vår förmåga att påverka i denna typ av förhandlingar är självfallet liten, men det är väsentligt att vi föregår med goda exempel och själva anstränger oss för att avskaffa protektionistiska åtgärder och oavsiktliga handelshinder. Principen måste vara att vi i Sverige accepterar en fri import och export av varor och tjänster. Gentemot våra grannländer och flertalet västoch sydeuropeiska länder har vi redan undanröjt tullmurarna för industriprodukter. Det är väsentligt att vi här angriper de andra handelshinder som finns. Min kollega Nic Grönvall kommer i sitt anförande att redovisa mer ingående synpunkter av denna innebörd något senare i debatten. Förutom det rena tullskyddet har vi även inom ramen för det s.k. multifiberavtalet ett kvotsystem för import av textilier och konfektion från icke-industrialiserade länder. Allt fler inser i dag att denna typ av kvotsystem är både moraliskt olyckligt och ineffektivt. Dessutom leder systemet till att de svenska konsumenterna tvingas betala mer än nödvändigt för sina kläder. Det är inte heller troligt att begränsning arna av import från u-länderna gynnar den svenska textilindustrin — det är snarare troligt att textilindustrin i andra u-länder har fått en större marknadsandel. Utvidgningen av EG ställer på sin spets också de problem som gäller vår handelspolitik på tekoområdet och som under alla förhållanden blir mera besvärande ju längre tid våra restriktioner där upprätthålls. Portugal är en av de stora tekoexportörerna, och en fri handel i tekoprodukter med Portugal gör det ännu mera påtagligt att våra importrestriktioner gentemot lågprisländer ingalunda på något enkelt sätt innebär att efterfrågan flyttas till exempelvis Borås. I stället flyttas importen till dyrare utländska inköpskällor, till nackdel för konsumenternas realinkomster, den svenska prisnivån och vår handelsbalans. Dessa överväganden måste väga tungt när den svenska handelspolitiken på detta område nu snart skall omförhandlas inför utgången av multifiberavtalet i år. Men framför allt är regeringens skattepolitik farlig för tekonäringen. Genom att den privata efterfrågan pressas ned till förmån för den offentliga minskas den inhemska marknaden. De höga inkomstskatterna är en enorm pålaga på de svenska konsumenterna. Herr talman! Spelreglerna måste vara fasta. Ständiga ändringar i skatteregler, olika lagar och andra bestämmelser och villkor leder nödvändigtvis till en större osäkerhet än den som ändå vidlåder de ekonomiska processerna. Denna osäkerhet minskar benägenheten att ta risker och göra investeringar, dvs. den förväntade avkastningen måste vara större för att projekt skall komma till stånd. Jag skall ge ett par mycket aktuella exempel på den typ av överraskningspolitik som den socialdemokratiska regeringen bedriver: Regeringens proposition nr 140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten m.m. kom som en kalldusch för svensk cementoch kalkindustri. Denna bransch är nämligen den största individuella användaren av kol i Sverige. Den samlade effekten av regeringsförslaget samt tidigare pålagor innebär en ökad skattebelastning av ca 65 milj.kr./år under de senaste fyra åren. En sådan skattebelastning kommer att omöjliggöra svensk cementexport och mycket allvarligt försvaga den svenska cementoch kalkindustrins konkurrenskraft i förhållande till importerade produkter. Dessutom skulle konkurrenssituationen i förhållande till substitutmaterielen byggstål och byggplåt snedvridas, eftersom dessa framställs i metallurgisk process och därigenom undantogs från skatt på den kol och koks som förbrukas i tillverkningsprocessen. Ett annat exempel utgör Pilkington Floatglas AB i Halmstad, som exporterar 80 20 av sin produktion huvudsakligen inom norra Europa. Hela den höjning av företagets konkurrenskraft, som man lyckats åstadkomma genom rationaliseringar de senaste åren, kommer att försvinna om den föreslagna höjningen av energiskatten får slå igenom. Ett annat problem för svenska företags förmåga att verka på den internationella marknaden är valutaregleringen. Visserligen hindrar inte valutaregleringen handel eller investeringar i utländska produktionsanläggningar, men genom att svenska företag endast i begränsad utsträckning får tillgång till internationella kapitalmarknader försämras deras villkor jämfört med konkurrerande företag i andra länder. Valutaregleringen måste avskaffas. Tillämpningen av denna i valutastyrelsen och riksbanken visar hur näringslivets utveckling ofta hämmas av småaktigt regleringsnit. Sverige är praktiskt taget det enda industriland som fortfarande vidmakthåller omfattande valutareglering. Det är fel att tro att en sådan reglering ger oss större frihet och rörelseutrymme i vår ekonomiska politik. Det är bättre att vara utan en valutareglering och i tid visa den hänsyn till realiteterna som under alla förhållanden fordras för ett land vars välstånd vilar på att med framgång kunna verka på de internationella marknaderna. En successiv avveckling av valutaregleringen kan ske genom att i första hand frigöra den nordiska kapitalmarknaden. En friare nordisk aktieoch kapitalmarknad är ett centralt mål för det nordiska samarbetet. För nordisk industri är det av avgörande betydelse att man kan utnyttja kapitalet effektivt och — ännu viktigare — att näringslivet kan attrahera kapital. Valutaregleringarna sätter upp konstlade hinder för detta och förorsakar därmed effektivitetsförluster som man inte har råd med i den hårda internationella konkurrensen. Skall målet — Norden som hemmamarknad för Nordens näringsliv — realiseras, som även utrikeshandelsministern kom in på i sitt anförande, borde nästa naturliga steg vara att liberalisera den nordiska marknaden för den allt viktigare produktionsfaktorn kapital. När det gäller praktiska åtgärder i detta syfte intar Danmark en glädjande tätposition. Norge kommer som mycket god tvåa. I Danmark har man nämligen konstaterat, att under den tid då den danska valutaregleringen vidmakthölls har framför allt mindre och medelstora företag avhållit sig från utlandsaffärer, antingen till följd av okunskap om valutareglerna och en därmed förbunden oro att bryta mot dem, eller på grund av svårigheter att få besked -— eller ställa rätta frågor. I dag gäller något liknande för både Finland och Sverige. Samtidigt nödgas jag i det här sammanhanget konstatera att de övriga nordiska ländernas börser tjänar på den svenska skatten på handel med aktier. Den svenska regeringens överraskande höjning av omsättningsskatten ger de andra börserna klara försteg. De kommer att öka sin omsättning på den svenska börsens bekostnad. De fem nordiska länderna har ett sammanlagt invånarantal som inte är större än invånarantalet i en tysk delstat. Det borde ge oss en fingervisning om hur angeläget det är att skapa en ordentlig hemmabas så att i synnerhet de små och medelstora företagen verkligen kan utnyttja den hävstångseffekt som är nödvändig för att de skall kunna hävda sig på en alltmer internationaliserad marknad. Det är viktigt att se att fördelarna med en fri internationell handel i princip är desamma som vinsterna av en fri handel och produktion inom ett land. En friare konkurrens inom den svenska servicesektorn skulle leda till stora fördelar i resursutnyttjandet. I den internationella debatten och i den nya GATT-runda som nu planeras kommer ökad frihet i internationell handel och produktion inom tjänstesektorn att vara en av huvudfrågorna. Sverige har stött kraven på en sådan större frihet. Därför är det svårförståeligt att samma regering har så svårt att se fördelarna med friare villkor i servicesektorn inom Sverige. När det gäller handeln med tjänster talar ofta utrikeshandelsministern sig varm för export av service. Det är bra att han gör detta när han sitter med sin del av ett regeringsansvar. Det lät annorlunda när socialdemokraterna satt i oppositionsställning under åren 1976-1982. Men i synnerhet inom vårt eget land upprätthålls fortfarande en lång rad restriktioner. Vissa förändringar har dock skett. Bl. a. har möjligheterna för utländska banker och försäkringsbolag förbättrats. Trots detta kvarstår många problem. Ett särskilt problem utgör det hinder mot export av tjänster som den offentliga sektorns tjänstemonopol inom många områden medför. Utländska banker får alltså komma till Sverige, men några privata alternativ till offentlig serviceproduktion kan regeringen däremot inte tillåta. Regeringen slår i stället vakt om de offentliga serviceoch tjänstemonopolen. Det är självklart mycket svårt för ett svenskt företag att exportera tjänster om de inte själva får producera dem i Sverige. Vi behöver referensobjekt att visa upp och vi behöver en fri hemmamarknadshandel. Herr talman! Den internationella ekonomiska scenen har vidgats genom att ett antal nya industriländer i allt större utsträckning kunnat göra sig gällande som betydande nya kunder men också som nya konkurrenter. Detta i förening med sjunkande transportkostnader och allt bättre kommunikatio ner har intensifierat de internationella ekonomiska kontakterna vad avser handel i varor och tjänster, kapitalrörelser, arbetskraftsrörelser över gränserna och direkta investeringar. På samma sätt har den teknologiska framstegstakten och takten i den internationella teknikspridningen ökat. Allt detta skapar en lång rad nya möjligheter men ställer också stora, nya krav. Företag och länder som förmår att förnya sig och leda utvecklingen kommer att få så mycket större utbyte. De däremot som av olika skäl förlorat denna förmåga kommer att utsättas för kriser i näringslivet. I allt högre grad kommer de att behöva konkurrera genom att låta sin reallönenivå släpa efter. All erfarenhet visar att enskild företagsamhet, byggd på privat ägande inom ramen för marknadsekonomins ekonomiska frihet, varit det system som tillåtit välstånd att växa fram och utvecklas. Eftersom ingen kan överblicka utvecklingens krav och möjligheter, kan endast det system bli framgångsrikt som i varje period tillåter en mångfald i ansatser, i försök och i experiment, som snabbt förkastar det som inte visat sig dugligt och premierar det som fungerar. En politik som bygger på regleringar, offentlig planering, påbud och pålagor, fondsocialism, statligt eller kommunalt företagande, lagstiftning om näringsförbud, dvs. en interventionistisk näringspolitik, kommer alltid att vara till skada. En handelsoch industripolitik måste — som jag redan inledningsvis påpekade — för att vara till gagn inriktas på att befrämja de allmänna förutsättningarna och den miljö i vilken näringslivet skall utvecklas för framtiden.

Herr talman! Önskan om en fri handel med vår omvärld är grunden för svensk utrikeshandelspolitik. Utrikeshandelsminister Mats Hellströms deklaration i dag var ännu en välmotiverad lovsång till frihandeln. Frihandel är en central del i en liberal samhällssyn. Därför gläder det oss liberaler att vår ideologi på detta område omfattas av många, däribland även av företrädare för en svensk socialdemokratisk regering. För socialismens idéer om en nationellt styrd och starkt reglerad utrikeshandel har herr Hellström inget till övers. Dessa idéer, som tillämpas av de socialistiska länderna i Östeuropa, väcker ingen entusiasm. Detta känns bra att kunna konstatera. Det är roligt för oss liberaler och till nytta för människor i vårt samhälle när de liberala idéerna vinner insteg hos allt flera. Sverige har vunnit sitt välstånd mycket tack vare satsningar på frihandel. Frihandeln har också den fördelen, att den som regel gynnar alla som medverkar i den. För det socialistiska nollsummespelet är utgångspunkten en annan. I det räknar man med att det någon tjänar alltid tas från någon annan — att den enes vinst är den andres förlust. Men verkligheten visar hur felaktig denna teori är. Handel kommer ju normalt till stånd endast när båda parter vet att de vinner på affären, dvs. när den enes vinst också är en vinst för den andre. Därför har de ekonomiska framgångarna varit störst — också i de fattiga delarna av världen — i de länder som vänt socialismen ryggen och i stället vågat satsa på konkurrens, enskilt företagande och ett internationellt handelsutbyte. Förutsättningar har där skapats för ett ökat välstånd för alla. I många u-länder har marknadsekonomi och frihandel redan medfört betydande ekonomiska och sociala förbättringar för flertalet medborgare. En cancer som föröder många ekonomier i u-världen, både i socialistländer och i länder med mera marknadsekonomi, är korruptionen. Det är betydande summor som korrupta presidenter och deras anhängare förbrukar på egen lyx eller placerar på bankkonton och i fastigheter utomlands. Vi har nyligen fått färska exempel på detta. Många ekonomer har pekat på de problem som korruptionen skapar. En av dem är Gunnar Myrdal, som utförligt behandlade problemet redan i sin bok An Asian Drama. Till dem som arbetar med problemet hör Förenta nationerna och näringslivets egen världsorganisation, Internationella Handelskammaren. Det vore värdefullt att i denna debatt få belyst vilket engagemang regeringen har i den här frågan och om några initiativ från svensk sida är att vänta eller förbereds. När vi i Sverige sluter upp bakom frihandeln gör vi det därför att vi vet att frihandel är bra både för omvärlden och för oss själva. För oss skulle också varje annat alternativ leda till ett välståndsras av stora mått. Vi är i alla avseenden så starkt beroende av ett fritt handelsutbyte att någon väg tillbaka knappast är ens teoretiskt möjlig. Det är inte mycket av allt det vi konsumerar i eller exporterar från Sverige som inte innehåller eller för sin tillkomst är beoende av produkter som vi importerat. Utan en stor import av energiråvaror, maskiner, komponenter, teknik och databaserade kunskaper av alla slag skulle det inte vara mycket i Sverige som fungerade som vi är vana vid.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 Exporten är alltså inget självändamål — den är ett medel för att vi skall kunna betala vår import, vårt bistånd och våra utlandsresor samt kunna förränta och amortera våra utlandslån. Men eftersom våra importbehov, liksom våra utlandsskulder, är stora och då vi både vill kunna resa utomlands och ge ett omfattande bistånd behöver vi en stark exportindustri. En första förutsättning för att svensk export av såväl varor som tjänster skall utvecklas väl är, att vi i Sverige för en ekonomisk politik som stärker vår internationella konkurrenskraft. Det innebär att vår inflation inte får ligga över, men gärna underskrida, inflationstakten i våra viktigaste konkurrentländer. Dit har vi ännu inte nått. En annan förutsättning är att vi inom landet satsar på en allmänt hög utbildningsstandard och därvid bl.a. ser till att utbilda tillräckligt många kompetenta tekniker. Vidare måste ökade satsningar göras på forskning och utveckling. Sist, men inte minst, måste det svenska skattesystemet ges en utformning som uppmuntrar företagsamhet och nyföretagande och gör att kvalificerade forskare, uppfinnare, systemutvecklare m.fl. finner att de inte ekonomiskt förlorar alltför mycket på att stanna i Sverige. De faktorer som jag här pekat på är avsevärt viktigare för en framgångsrik svensk export än ytterligare satsningar på s.k. exportfrämjande åtgärder. Därmed inte sagt, att inte också sådana satsningar kan vara väl motiverade. Herr talman! I alla diskussioner om frihandel finns ett problem. Det består i att nästan alla instämmer i sak och ger sitt stöd åt principen men också snabbt finner motiv varför den inte bör tillämpas inom vissa områden; områden som då ofta ligger nära debattörens egen intressesfär. Det här problemet möter vi också i dag. För det är ju så att samtidigt som utrikeshandelsministern här talar varmt för frihandel ligger på riksdagens bord ett förslag, en proposition från regeringen — undertecknad av samma utrikeshandelsminister — om ökad svensk protektionism. Det gäller en till synes ganska liten sak — nämligen höjda tullar på tomater. Regeringens motiv för den föreslagna tullhöjningen är att lågprisimporten under sommarmånaderna hotar svensk produktion. Moderaterna stöder regeringsförslaget. Centern och vpk vill höja tullarna inte bara på tomater utan också på bl.a. lök, vitkål, snittblommor och slanggurka. Det är bara folkpartiet som reserverar sig mot förslaget. Vi gör det med den för all frihandel grundläggande motiveringen att det missgynnar konsumenterna och motverkar de svenska ansträngningarna att få andra länder att avskaffa olika tullhinder som försvårar vår export. Vi tycker det är särskilt olyckligt att regeringen faller i den protektionistiska fallgropen samtidigt som Sverige inom GATT arbetar för att få till stånd internationella förhandlingar om lägre tullar. Så sent som i november sade statsrådet Hellström att om vi misslyckas med att få till stånd sådana förhandlingar ”finns det stor risk för att de starka protektionistiska krafterna i vår omvärld tar överhanden, vilket skulle kunna få ödesdigra konsekvenser”. Jag tror han menar detta. Därför borde han också rodna över sitt eget förslag till tullhöjningar — gärna så mycket att hans färg fick likhet med tomatens! I stället för höjda tomattullar vill vi i folkpartiet få en översyn till stånd, i syfte att få bort fördyrande tullar och andra importrestriktioner inom trädgårdsområdet. På så sätt vill vi göra det lättare för de svenska konsumenterna att få färska trädgårdsprodukter året om till rimliga priser. I grunden tror vi inte heller, att höjda tomattullar är till fördel ens för de svenska tomatodlarna. Vi tror att odlarna både på kort och på lång sikt har mera att vinna på att visa att de kan få fram en produkt som är färskare, godare och på alla sätt bättre än den importerade. Är det så, och kan odlarna visa detta, tror jag att de svenska tomatköparna också är beredda att betala ett något högre pris för svenskodlade tomater. Erfarenheterna från ett helt annat område, textil och konfektion, ger belägg för tullsystemets bräckligheter också för de inhemska producenterna. Genom tullar och diskriminerande avtal som begränsar exporten från bl.a. u-länderna har Sverige sökt skydda sin tekoindustri. Beredskapsaspekterna har anförts som det främsta skälet för protektionismen. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har emellertid påvisat att beredskapsskälen kraftigt minskat i betydelse, kanske helt försvunnit. Delar av svensk teko klarar sig mycket bra. Det gäller främst företag som satsat på produktutveckling och export. Den svenska tekoexporten uppgår nu till över 5 miljarder kronor om året. Många tekoföretag har byggt upp sin goodwill och säljer också bra inom Sverige. De företag som nöjt sig med att huka bakom det svenska tullskyddet har klarat sig sämre. Många har redan tvingats slå igen. Kostnaderna för handelshindren inom tekoområdet har beräknats till 3 miljarder kronor om året — en kostnad som helt får bäras av de svenska konsumenterna. För en tvåbarnsfamilj blir fördyringen ca 1 500 kr. per år. Samtidigt innebär dessa hinder ett hån mot de u-länder som Sverige i andra sammanhang säger sig vilja hjälpa. Regeringens politik präglas här av en uppenbar dubbelmoral! Det är ju främst u-ländernas export som vi stänger ute med de svenska handelsrestriktionerna. Med länderna i Västeuropa har vi avtal, som gör att de har väsentligt lättare att sälja också sina tekoprodukter till Sverige. Säg mig, statsrådet Hellström: Varför vill regeringen egentligen att svenska konsumenter hellre skall köpa dyrare skjortor från t.ex. Irland än lika bra men billigare skjortor från något u-land? Jag vore tacksam om statsrådet ville förklara detta för kammaren. Folkpartiet vill avskaffa de svenska importrestriktionerna inom tekoområdet. Det gör vi av hänsyn till de svenska konsumenterna. Vi vill också på detta och andra sätt utveckla vår handel med den s.k. tredje världen. Vi får inte bortse från att flera av dessa länder — inte minst de kring Stilla Havet — befinner sig i mycket snabb ekonomisk utveckling. Ett intressant inslag i denna utveckling är att framgångarna främst är baserade på arbete och ökat tekniskt och ekonomiskt kunnande och endast i liten utsträckning på tillgången till inhemska råvaror. Andra u-länder som också utvecklas snabbt är Indien och Brasilien. Ett förtroendefullt ekonomiskt samarbete med länder i tredje världen har för Sverige stor betydelse — nu och för framtiden. I de GATT-förhandlingar vi från svensk sida vill få till stånd hoppas vi bl.a. kunna förhandla ner handelshindren mot export av tjänster. För många u-länder, däremot, framstår inte längre hinder för tjänsteexport som särskilt angeläget. För dem är det mera betydelsefullt att fritt få sälja sina tekovaror och trädgårdsprodukter till rika länder som Sverige. Om vi från svensk sida slår vakt om handelshindren mot teko och höjer våra grönsakstullar lär vi också få svårare att övertyga u-länderna om värdet av minskade hinder mot tjänsteexport, dvs. det som vi i de rika länderna är särskilt duktiga på att exportera. Herr talman! Sverige bör också söka utveckla sin handel med Östeuropa. Att den, relativt sett, är så liten beror bl.a. på de systemproblem som jag tidigare berört. Den femårsplan som Sovjetunionen nyligen fastställde bör ge ökade möjligheter till svensk export. Genom en sådan ökning skulle också en bättre balans uppnås i vårt handelsutbyte med Sovjet än den vi haft under många år. Det vore värdefullt om statsminister Carlssons resa till Moskva resulterade i bl.a. en ökad svensk export av industriprodukter. I dag kan vi läsa om att Sveriges genom tiderna största exportaffär har undertecknats. Den gäller vapen från Bofors för över 8 000 milj.kr. till Indien. Jag utgår ifrån att statsrådet Hellström är mycket nöjd med affären som han och hans regeringskolleger, inte minst Olof Palme personligen, arbetat hårt och länge med att få till stånd. Den förbättrar både sysselsättningen och betalningsbalansen för Sveriges del. Regeringen har gjort en kanonaffär. Den nu ingångna affären måste förväntas leda till att vapenexportens andel av den samlade svenska exporten stiger avsevärt. Jag kan därför inte låta bli att erinra om den hårda kritik som under de borgerliga regeringsåren från socialdemokratiskt håll, och med särskilt stor skärpa från Olof Palmes sida, riktades mot just det förhållandet att vapenexporten under några år steg snabbare än den övriga svenska exporten. Den position som socialdemokratin då intog har den uppenbarligen nu övergett. Detta är bara ytterligare ett exempel på kluvenheten inom socialdemokratin. Man för en politik i opposition och en annan i regeringsställning. Mats Hellström har i sitt eget handlande gett många ytterligare exempel på denna kluvenhet. Herr talman! Oljepriset har sjunkit kraftigt, och samtidigt har dollarn minskat i värde. Ränteläget i världen pekar nedåt. Blir de nuvarande nivåerna bestående under ett antal år, kan detta ge oss i Sverige unika möjligheter. En astrolog kunde säkert tänkas beskriva stjärnkonstellationen som ovanligt gynnsam för vår del. Låt oss då inte försitta tillfället att stärka den ekonomiska grunden genom att stimulera investeringar som långsiktigt förbättrar våra industriella förutsättningar. Hit räknar jag bl.a. investeringar av infrastrukturellt slag och i anläggningar som höjer förädlingsvärdet i hanteringen av olika råvaror. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i vår omvärld ger oss också anledning att nu avveckla den svenska valutaregleringen. I korthet finns det tre skäl till att krislagen från 1939 nu bör avskaffas: 1. Den är inte tillräckligt effektiv för att förhindra valutakriser. 2. Den är dock så pass effektiv att den förorsakar de svenska företagen avsevärda kostnader och bekymmer. 3. Den utgör en broms för kapitalets internationella rörlighet. Den sista punkten är i ett internationellt perspektiv den viktigaste, om man vill åstadkomma en så effektiv resursanvändning som möjligt. Storbritannien har helt avskaffat sin reglering och Danmark har genomfört väsentliga lättnader. Faktum är att Sverige torde höra till de länder som i dag har de hårdaste restriktionerna för kapitalets rörlighet över nationsgränsen. Valutaregleringen motiveras ofta med att den skulle ge oss större oberoende vid utformningen av den ekonomiska politiken. Uppenbart är emellertid att den inte förhindrar valutakriser — vi har i Sverige haft flera sådana under de senare decennierna. Under de senaste tio åren har vi också genomfört fem devalveringar. Valutaregleringen, som är uppbyggd som ett förbud mot finansiella placeringar utomlands, kan nämligen inte — och bör inte heller — reglera betalningarna för varuoch tjänstehandeln. Det betyder att även smärre förskjutningar i betalningstider för export och import kan medföra stora förskjutningar i valutaströmmar och valutareserver. Så har också skett vid flera tillfällen då förväntningar om kommande krondevalveringar har uppstått. Regleringens förbud mot finansiella placeringar hindrar inte sådana valutarörelser. Möjligen kan en nödvändig anpassning av det inhemska kostnadsläget fördröjas, men detta är sällan en fördel. Tvärtom är det bättre att nödvändiga anpassningar sker så snabbt som möjligt, utan onödiga förseningar. Valutaregleringen är emellertid inte utan effekter för de enskilda företag som tvingas leva med den. I praktiken innebär den att kapital och finansiella tillgångar låses in i Sverige. Företagen får inte placera sina tillgångar där de ger störst avkastning. Ett företag som vill investera utomlands får heller inte använda vinster som det gjort i Sverige för att finansiera utlandsinvesteringen. Kapitalet måste det i stället skaffa utomlands. I många fall innebär detta att företagen tvingas hålla en totalt sett alltför stor likviditet. Detta är en kostnad — och en onödig kostnad — för företaget. Inom folkpartiet anser vi därför att valutaregleringen nu bör avskaffas. Detta kan ske stegvis. Men det måste göras helt klart, redan när första steget tas, att det är fråga om ett permanent avskaffande. Ett sådant beslut skulle fungera som en stark signal att Sverige framöver avser att komma till rätta med interna balansproblem genom intern anpassning och intern ekonomisk politik. Vi skulle framöver inte tillgripa konkurrensdevalveringar av det slag som genomfördes i oktober 1982. I folkpartiet finner vi det djupt beklagligt att regeringen envisas med att förlänga en otidsenlig och för vår ekonomi numera skadlig reglering. Herr talman! Att jag valt att ta upp Europa-frågorna i slutet av mitt anförande innebär inte att dessa skulle ha låg prioritet. Tvärtom är det angeläget för mig att här understryka den vikt vi i folkpartiet fäster vid en vidareutveckling av Sveriges samarbete med övriga Västeuropa. För omvärlden har Västeuropa alltmer kommit att identifieras med den Europeiska gemenskapen, EG. Det är förståeligt och något som vi i Sverige får leva med. Efter den senaste utvidgningen av EG är det i stort sett bara de nordiska länderna — Danmark undantaget — samt Schweiz och Österrike som står utanför EG. Tillsammans bildar dessa länder EFTA, som genom ett frihandelsavtal är förbundet med EG. Turkiet är associerad medlem av Gemenskapen. Alltsedan sin tillkomst har EG präglats av två motsatta ambitioner. Den ena har närts av entusiasterna — de som önskat stöpa om de europeiska nationalstaterna och av dem forma en europeisk union, ett Europas förenta stater. För den andra ambitionen har pragmatikerna stått. De har framför allt sett till de ekonomiska fördelar som kunnat vinnas genom att inom EG avskaffa tullar och andra handelshinder, harmonisera lagstiftningen och vidga samarbetet inom bl.a. forskning och utveckling och på de ekonomiska, monetära och industriella områdena. När det gällt att beskriva målen för EG har entusiasterna ofta fått föra pennan. Men när målen skulle omsättas i praktisk politik har pragmatikerna vanligen fått sista ordet. Därför har nyhetsmedia under åren som gått gett oss braskande rubriker ömsevis om omvälvande planer och ömsevis om s.k. misslyckanden och fiaskon. EG:s utveckling kan därför bäst beskrivas så, att man satt upp ett mål, säg 100 steg framåt, tagit tre steg i den riktningen och sedan ett eller två tillbaka. ”Misslyckande” har då varit beskrivningen på det inträffade. På nytt har EG satt upp det långsiktiga målet och upprepat processen. Resultatet är, att man efter några decennier kommit ganska långt — längre än vad vi i Sverige alltid har observerat. De ursprungliga sex medlemsländerna har blivit tolv, tullarna har avskaffats och den gemensamma jordbrukspolitiken är ett faktum, även om det gnisslar en del i fogarna. Man har skapat ett Europaparlament, som väljs vid ett och samma tillfälle genom direkta val av alla röstberättigade medborgare inom Gemenskapen. Man har en gemensam budget, som finansieras genom bl.a. en gemensamt beslutad andel av mervärdeskatten. Vidare har det utrikespolitiska samarbetet stärkts, och i allt flera internationella sammanhang talar Gemenskapen nu med en röst. Nyligen har man också enats om en revidering av EG:s grundfördrag i syfte att, bl.a. genom ökad användning av majoritetsbeslut, till 1992 helt ha avskaffat de icke-tariffära handelshindren inom Gemenskapen. I sak har utvecklingen inom EG varit imponerande och naturligtvis mycket betydelsefull också för Sverige. Vi har från svensk sida anledning att se positivt på de framsteg EG gjort och gör. Det är av stor vikt att Sverige både självständigt och tillsammans med övriga EFTA-länder söker nära samarbete med EG. Inom bl.a. de miljöpolitiska, socialpolitiska och konsumentpolitiska områdena sker en fortgående utveckling av samarbetet inom EG där Sverige har anledning delta mera aktivt. Detta gäller även områden som forskning och kultur. EG har infört ett förfarande för harmonisering av nationella säkerhetsbestämmelser som i stor utsträckning bygger på hänvisning till standard. Som ett pilotfall har EG frågat om EFTA-länderna kan ansluta sig till Gemenskapens direktiv om säkerhetsbestämmelser för elektrisk lågspänningsmateriel. Det är min förhoppning att man skall lyckas att finna en för alla parter fördelaktig lösning på denna fråga. Det vore intressant om statsrådet Hellström har några aktuella informationer att lämna i denna sak. Sverige måste också eftersträva att få till stånd ett vidgat forskningsoch utvecklingssamarbete med EG. Överenskommelsen om svenskt deltagande i EUREKA är hoppingivande. Men det bör samtidigt understrykas, att avtalet inte ger Sverige och svenska företag någon automatisk rätt att delta i forskningssamarbetet på lika villkor med EG-länderna. Hur det blir i det avseendet kan endast framtiden utvisa. För att Sverige skall kunna komma i åtnjutande av frukterna av en fördjupad integration i Västeuropa krävs att den del av vår lagstiftning som påverkar ekonomiskt och industriellt handlande anpassas till EG:s normer. Detta låter sig väl göras utan att väsentliga krav på skydd för hälsa och miljö behöver eftersättas. Tvärtom torde den svenska tekniska och industriella kompetensen ge möjligheter till ett visst inflytande för Sverige vid fastställande av kraven på dessa områden. Alltför ofta förekommer det att lagar och förordningar i onödan skiljer sig på ett sätt som gör att handel och samarbete över gränserna försvåras. För att undvika detta skulle en svensk vitbok av liknande slag som den som framtagits av EG kunna tjäna som rättesnöre. Den skulle påvisa de handelshinder som föreligger och förhindra att nya infördes. Nya regler skulle därmed fastställas först när deras effekter för Sveriges medverkan i det europeiska samarbetet hade noga beaktats. Förslag om en sådan svensk vitbok har lagts fram av folkpartiet. Det vore värdefullt om statsrådet Hellström här ville redogöra för hur han ställer sig till förslaget. Inom EG har det vuxit fram ett samarbete inom kulturområdet i ordets vidaste mening. Den snabba utvecklingen inom satellittelevisionen bevakas noga. EG ägnar sig alltmer åt stöd till konst, litteratur och musik. Inom Gemenskapen finns medvetande om behovet av kraftfulla insatser för att bevara och utveckla känslan för europeisk historia och kultur. Detta är också ett svenskt intresse. Den mediaexplosion som står för dörren kan lätt komma att helt domineras av USA-producerade program. Detta gäller också andra kulturyttringar. Det ligger därför också i Sveriges intresse att genom olika europeiska insatser och produktioner skapa komplement och alternativ till det amerikanska utbudet. Herr talman! Vanligen söker sig övriga Europa inte till Sverige för idéer, impulser och samverkan. Initiativ till samarbete och utbyte måste som regel tas från svensk sida men är då i allmänhet mycket välkomna. Låt oss gemensamt se till att vi tar sådana initiativ och på så sätt utvecklar vårt samarbete med demokratierna och marknadsekonomierna i vår del av världen.

Herr talman! Regeringens handelspolitiska deklaration inleds med cirka tre sidor av en ganska lyrisk betraktelse över utrikeshandelns stora betydelse för den svenska samhällsekonomin och frihandeln som en förutsättning för ett litet land som Sverige. Det är naturligtvis en riktig beskrivning. Det är glädjande för oss alla att kunna ge den beskrivningen i ett läge där vi har så många positiva utvecklingstendenser som vi för närvarande har i våra internationella relationer, med ökande handelsöverskott och sannolikt också en förbättring av bytesbalansen och en dramatisk ökning av valutainflödet. Sverige är ju ett litet land med en högt specialiserad produktion och med ett starkt importberoende på flera varuområden, och en öppen internationell handel är ett livsvillkor för ett land med dessa förutsättningar. Ett land med så stort exportoch importberoende som Sverige skulle kunna få betydande problem om världshandeln blev mer protektionistisk än den är i dag. Den inhemska marknaden har sina klara storleksbegränsningar. Detta är ett problem som vi har gemensamt med t.ex. våra grannländer, och därför har de nordiska länderna också ett gemensamt intresse att verka för att Norden i realiteten kommer att fungera som en hemmamarknad. I debatten har redan nämnts de hinder som finns när det gäller kapitalrörelser över gränserna. Centerpartiet anser det viktigt att börja med en avreglering av valutaregleringen på i första hand det nordiska området. För oss i centerpartiet är det som sagt självklart att försöka utveckla Norden som hemmamarknad, och det är därför vi så intensivt söker främja det nordiska samarbetet. Konkret söker vi undanröja de hinder som finns för en så långt möjligt gemensam ekonomi. Viktiga framsteg har också gjorts. Jag hälsar med tillfredsställelse att handelsministern så tydligt markerade den nordiska grunden för Sveriges agerande. Enligt vår uppfattning innebär olikheter i myndigheters beslut och ämbetsutövning i de olika länderna ofta ett försvårat nordiskt samarbete, även om detta inte är avsikten. Vi har krävt en översyn på detta område, och det kravet kvarstår i hög grad. Under senare tid har det mer och mer betonats att också Europa skulle fungera som en hemmamarknad. Man glömmer då ibland den del av Europa som består av statshandelsländer. Naturligtvis är det också en viktig strävan att främja det europeiska samarbetet, med de begränsningar som den svenska neutralitetspolitiken och säkerhetspolitiken uppställer — det återstår naturligtvis oerhört mycket mer att göra — men detta får inte lägga hinder för vår höga ambitionsnivå när det gäller det nordiska samarbetet. Jag skulle gärna se att utrikeshandelsministern här utvecklade hur han ser på förhållandet mellan det långtgående samarbete som vi vill främja på det nordiska området och den inriktning som hans deklaration har när det gäller det vidgade europeiska samarbetet. Det behöver inte finnas några motsättningar, men det är, tror jag, viktigt att man anger en klar prioritering på den punkten. Ett stort antal människor är sysselsatta i företag som har sin huvudsakliga avsättning av produkter och tjänster utanför landets gränser. Det handlar sannolikt om i storleksordningen en halv miljon människor i Sverige i dag. Därför kan aldrig utrikeshandeln göras till en ”akademisk” fråga. Den berör i hög grad människors vardag, sysselsättning och inkomstmöjligheter. I ett ökande internationellt beroende och samspel blir också länder som Sverige starkt beroende av inte minst importen. Vi har ett alltför högt importinnehåll i tillverkningsindustrins produkter, och det måste vi vara uppmärksamma på — inte minst i vårt näringspolitiska agerande. Detta importinnehåll skattas ofta till ca 50 26. Men det handlar också om det beroende som följer av att vi inte kan producera på egen hand på alla områden — det gäller t.ex. högteknik. Vi måste ofta lita till andra, ibland därför att vi inte klarar produktionen, i andra fall därför att den kräver för stora investeringar eller för långa serier så att vi av den anledningen blir beroende av omvärlden. Detta gäller inte minst inom dataoch elektronikindustrin av i dag. En öppen och fri handel är ett av flera medel för att nå ett väl fungerande samhälle, men frihandeln kan inte vara ett mål i sig. Jag tycker att redan de inlägg som vi har hört från denna talarstol visar att det inte går att föra en meningsfull debatt om frihandel kring ytterligheterna total protektionism kontra total frihandel. Det handlar nästan alltid om avvägningar och modifieringar när man lämnar den akademiska och ideologiska nivån och börjar diskutera realiteterna, oavsett om det är fråga om tomater eller textil och konfektion. I det sammanhanget tror jag att vi vinner mer på att vara verklighetsanknutna pragmatiker än enögda entusiaster. Det handlar om vilka modifieringar som är nödvändiga eller angelägna. Det rör frågor som i vilken grad Sverige i utformningen och tillämpningen av sin handelpolitik bör ta hänsyn till sociala, miljömässiga, hälsopolitiska, regionalpolitiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. En central fråga i det sammanhanget är huruvida GATT-avtalet kan kompletteras med en socialklausul och med en miljöklausul. Vi har aktualiserat dessa frågor i en motion till årets riksmöte, inte minst med tanke på den kommande GATT-rundan. En socialklausul skulle t.ex. kunna bli aktuell i samband med åtgärder vid import av produkter som framställs genom barnarbete eller av underbetald arbetskraft. På miljöområdet har vi de stora och viktiga frågorna om energianvändningen, de fossila bränslena och försurningen över huvud taget. De kräver naturligtvis speciella hänsyn och i och för sig också avvikelser från den renodlade frihandelspolitiken. Låt mig här något kommentera regeringsdeklarationen. Det är ju riktigt som utrikeshandelsministern säger att vi har en hög grad av åsiktsgemenskap i de handelspolitiska frågorna. Den kommer väl att kompletteras och nyanseras en aning när Jörn Svensson har talat. Men det är viktigt att konstatera att vi inte gör frihandeln någon tjänst genom att undvika de avvägningar som jag nämnde tidigare och de modifieringar som krävs. Är det någon kritik jag skulle vilja rikta mot deklarationens uppläggning, är det att man så sorgfälligt undviker alla dessa avvägningsfrågor och konflikter som förutsätter modifieringar. Det är ju avvägningarnas karaktär som ofta är intressanta för en debatt. Jag skall bara ge några exempel, och jag kan hämta dem från dagens rubriker i tidningarna om handeln med krigsmateriel. Det är naturligtvis inte någon enkel fråga ur moralisk synvinkel, och då skall man inte heller försöka framställa den så — som någonting som saknar dessa avvägningssvårigheter. Gårdagens riksdagsdebatt om regionalpolitiken är också en fråga som påverkas av vilken handelspolitik vi för och vilka krav som vi ställer på människorna inom vårt lands gränser. Det kommenteras mycket begränsat i deklarationen i dag. Vi har också de inrikespolitiska stridigheterna om vilken grad av rörlighet beträffande kapital och arbetskraft som vi skall ha.

Vi har de frågor som gäller råvarumarknaderna, som naturligtvis i stor utsträckning berör u-länderna men också bl.a. de norra delarna av vårt eget land, där vi har betydande problem i Stekenjokk och på andra håll, när metallvarornas priser går ner internationellt. Vi har också handeln som politiskt vapen för att bekämpa den avskyvärda apartheidregimen i Sydafrika. Denna senare fråga har vi diskuterat nyligen, och på den punkten blivit mer och mer ense efter hand. Därför krävs inte någon särskild debatt i detta sammanhang. Det är emellertid viktigt att påminna om de avvägningsproblem som vi ständigt ställs inför i handelspolitiken, och där vi gör vissa principiella avsteg från den mer grandiosa målsättningen om fri handel i alla sammanhang. Jag tror också att det är viktigt för ett land som Sverige att åberopa den egna miljöpolitiken och de egna kraven på t.ex. teknikens utveckling som positiva faktorer — något som vi vill exportera och som utgör en fördel för oss, även om det på kort sikt kan vara en nackdel i konkurrensen med andra länder. Men genom att vi ställer krav här hemma får vi möjligheter att utveckla teknik och att ligga före på många områden. Det finns exempel på det på dataoch elektronikområdet och även på andra områden. På detta sätt har vi fått goda exportmöjligheter när andra länder efter hand har följt med. Därför är det viktigt att vi är med och samarbetar kring den tekniska utvecklingen i Europa. Det finns bara positiva saker att säga om detta. Jag tycker nog att regeringen på ett och annat område, t.ex. när det gäller rymdsamarbetet, har varit något tveksam i sitt agerande vad gäller viljan att satsa på att komma med ordentligt t.ex. i ESA-samarbetet. För att lyckas med detta krävs det att man också är beredd att satsa resurser på hemmaplan. Det har på senare tid lagts fram propositioner om detta, där man skulle önska att regeringen visade en litet mer aktiv hållning. Det finns naturligtvis anledning att från Sveriges sida i de internationella sammanhangen ständigt återkomma till och aktualisera de stora problem som u-länderna har på den internationella handelns område. Det är viktigt att Sverige agerar för att komma till rätta med deras skuldsituation. Det är också viktigt att vara medveten om att de olika förutsättningarna på världsmarknaden slår helt olika mellan industriländer, och mellan i-länder å ena sidan och u-länder å den andra. Sverige har ett särskilt stort ansvar att ständigt beakta u-ländernas sårbarhet och sämre konkurrensförmåga och de påfrestningar som detta innebär på u-ländernas ekonomi. Om jag har förstått det rätt så anser även utrikeshandelsministern att detta är en huvuduppgift för Sverige i det internationella samtalet. Avslutningsvis: Vår ekonomiska utveckling är beroende av en öppen världsekonomi. Detta måste vi så långt möjligt kunna förena med en självständig utvecklingslinje, där det inte minst gäller att förebygga sårbarhet i det svenska samhället. Det innebär bl.a. att vi måste ha en självförsörjning för att vår säkerhetspolitiska hållning skall vara trovärdig. När de stora i världsekonomin på något område inte klarar konkurrensen finns det en tendens till att de använder sin styrka till att förtrycka och inte till att konkurrera. Vi måste alltid kämpa för att ha en så stark egen bas att stå på att vi förmår hävda vårt näringsliv och vår egen utvecklingslinje. Vi måste även vara beredda att tala också för de fattiga länderna i världen.

Herr talman! Vad är det som för utvecklingen framåt i världen? Det är framför allt att människor ifrågasätter etablerade sanningar. Det är en erfarenhet som också den svenska arbetarrörelsen har fått göra. Kampen mot arbetslösheten efter 1930-talets kris kunde aldrig ha förts utan att man först ifrågasatt och gjort upp med den klassiska nationalekonomins fördomar och felaktiga verklighetsuppfattning. Så mycket egendomligare känns det, när man märker hur den borgerliga nationalekonomin fullständigt genomsyrar tänkandet bakom regeringens handelspolitiska programförklaring. 1947 utgav Bertil Ohlin en kursbok i internationell ekonomi, en vanemässig upprepning av den klassiska teorins alla plattityder på området — som student var man tvungen att läsa den skriften. Hela portalavsnittet i regeringsdeklarationen är en mekanisk upprepning och en ännu mer ytlig form av detta budskap. Nog borde det väcka funderingar i socialdemokratins led, när gamle Ohlin får framträda som regeringens ideologiske inspiratör. Så mycket mer förolämpande är detta för socialdemokratins politiska syn som den ju själv har fostrat en internationellt ledande vetenskapsman på samma område, vars hela tankevärld är raka motsatsen till Ohlins. Men det är uppenbart att Gunnar Myrdals namn åtminstone just nu inte äger burskap i utrikesdepartementets korridorer. Jag menar det vara hög tid att ifrågasätta och göra upp också med den klassiska teorins verklighetsfrämmande bild på detta område. En sådan kritisk granskning får konsekvenser inte bara för det internationella perspektivet utan också för viktiga inrikespolitiska bedömningar. Jag vill då omedelbart säga ifrån, för undvikande av alla missförstånd, att en sådan kritik inte kan bedrivas från en principiellt protektionistisk ståndpunkt. Utbyte av varor och tjänster är — särskilt för mindre nationer — principiellt en stor fördel, en oundgänglighet, åtminstone till en viss nivå. Under denna optimala nivå kan motsvarande nackdelar uppstå. Men en sådan i princip frihandelsvänlig utgångspunkt måste i nästa steg snabbt modifieras. Frihandeln är nyttig under vissa bestämda förutsättningar och i vissa bestämda former. Med andra förutsättningar och andra former kan den ge djupt skadliga verkningar på nationell och internationell ekonomi. Det är dessa negativa förutsättningar som i dag ger frihandelssystemet dess skadliga verkningar och dess osunda maktpolitiska kopplingar. Frihandelssystemet liknar i dag på intet sätt de kammarlärda liberala ekonomernas teorier. Tvärtom strider det mot dem. Frihandelssystemet är en av de starkast verkande faktorerna bakom de internationella klyftorna, bakom fattigdom och underutveckling i stora delar av tredje världen, bakom svält och rovdrift. Och än värre: det är en krigsfaktor av stor betydelse. Krig och väpnade interventioner är dess ständiga förlängning. Hur kan det nu bli så? Den fria handeln skulle ju ge ömsesidiga fördelar, leda till förbundenhet och fred mellan nationer. Verklighetens avvikelser från teorin beror på strukturella egenskaper i den kapitalistiska världsekonomin liksom i de nationella ekonomierna. Handelsdeklarationen innehåller de vanliga, stereotypa lovsångerna till den s.k. internationella arbetsfördelningen. Men en internationell arbetsfördelning ger fördelar bara om den grundar sig på en likställdhet i utgångsläget och en självständighet nationer emellan. Den förutsättningen har aldrig förelegat. Tvärtom har hela grundvalen för internationell handel varit djupa olikheter i utgångsläge. Vissa länder och maktcentra har påtvingat andra sina villkor. Stora delar av världen har fått en helt onaturlig arbetsfördelning, styrd inte av ekonomisk rationalitet utan av rena maktförhållanden. Om somliga länder hela tiden fått de tyngsta, smutsigaste och minst betalda arbetsuppgifterna, inser alla att en frihandel byggd på den förutsättningen varken kan vara rationell eller leda till ömsesidiga fördelar. Som en svensk ekonom av internationell klass, Folke Hilgert, redan för 40 år sedan konstaterade: Förlorarna får betala en allt dyrare import med en allt sämre betald export, och denna tendens är på något sätt inneboende och kronisk i systemet. Detta system befästs dag för dag i en maktpolitisk process. Det sker när Internationella valutafonden föreskriver att Bolivia skall skära ned sin offentliga ekonomi — således inte därför att Bolivia vill eller behöver göra det, utan därför att det föreskrivs av krafter verkande utanför Bolivia som är starkare. Det sker när de stora industriländerna förbjuder Brasilien att beskatta multinationella företags hemtagning av vinster. Det sker när USA utrustar terrorgrupperna i Angola för att de skall destabilisera landet och föra in det i USA:s kommersiella sfär. Det sker i form av de över hundra statskupper som de senaste årtiondena iscensatts mot regimer i tredje världen, vilka inte funnit sig i sina länders underordnade och beroende roll i världsekonomin. En annan viktig faktor bakom frihandelssystemets nuvarande destruktivitet är den allt påtagligare störningen i marknadsmekanismerna. Frihandelssystemet verkar positivt under den förutsättningen att marknadsmekanismerna förmår fördela produktionsresurserna rationellt och rättvist. Man kan på ett mer teoretiskt plan naturligtvis diskutera huruvida de klassiska marknadsmekanismerna i och för sig förmår göra detta. Men man kan ju å andra sidan inte frånkänna de klassiska marknadsmekanismerna en förmåga att åstadkomma en, kan man säga, strävan efter åtminstone kortsiktig balans i systemet, därest de får verka i enlighet med sina grundläggande förutsättningar. Att de får verka enligt sina grundläggande förutsättningar innebär bl.a. vissa relationer mellan priser och kostnader, en känslighet i förhållandet mellan efterfrågan, priser och produktion. I dag är marknadsmekanismerna i allt högre grad utslagna och ersatta med olika mer eller mindre monopolistiska mekanismer. På t.ex. nästan varje viktigt råvaruområde dominerar ett eller ett par stora multinationella företag marknaden och dess villkor. Inom flertalet industriella branscher råder halvmonopolistiska förhållanden — ett sådant exempel är den internationella elektriska kartellen. Och inom det viktiga dataområdet är ett par ledande storföretags styrande roll så enorm, att de avgör hela den internationella strukturen och arbetsfördelningen på området. Det är bl.a. detta som gör det så falskt, när man hävdar, att frihandeln under de förhållanden som nu råder skulle utjämnas mellan olika regioner i världen. Romklubben — ett internationellt seminarium av vetenskapsmän med, vad jag har kunnat förstå, i huvudsak borgerlig åskådning i botten — konstaterar i sin rapport om mikroelektronik och samhälle från 1983, att dataindustrins tendens är att kraftigt öka de internationella klyftorna på det industriella och kunskapsmässiga området. En ekonomi som är präglad av höggradig monopolism, och mycket stora, styrande företag, som etablerar sig över nationsgränserna, får bestämda effekter på frihandeln och dess utformning. Prisnivåer och vinster reagerar inte längre logiskt på marknadens förhållanden. De frigör sig på något sätt från marknaden, från efterfrågan, och de stelnar. I stället för anpassning sörjer de i verkligheten för en sorts protektionistiskt försvar mot tendenserna på marknaden. De styr därmed efterfrågan och marknad i stället för att styras av dem. De väljer att distribuera kapital och tillverkning på ett sätt som helt kan avvika från det mönster som skulle framgå vid öppen konkurrens och den speciella typ av rationalitet som en sådan nu skulle skapa. Slutligen hotas frihandelssystemets rationalitet av en annan modern faktor, nämligen rustningarnas allt större inflytande på världsekonomin. Rustningarna styrs inte av ekonomisk rationalitet — man kan säga att marknadsförhållandena inom denna sektor är mer eller mindre fullständigt upphävda — utan av föregivna maktpolitiska behov. De ingriper på ett djupgående sätt i fördelning och användning av kapital och arbete. De övar stort inflytande över den internationella handeln — så är ju t.ex. den amerikanska betalningsbalansen genom åren i hög grad en produkt av resursöverföringar på grund av olika militära åtaganden och militärt bistånd. Rustningsindustrins starka inflytande är i sig självt också en faktor som accentuerar graden av monopolism. Men om nu frihandelssystemet som det i dag framträder leder till obalans och orättvisor, tjänar inte åtminstone Sverige på det, som ju är ett avancerat industriland med multinationellt orienterad exportindustri och finansvärld? Nej, också i den aspekten kan man — delvis beväpnad med Gunnar Myrdal — ställa sig skeptisk. Handelsdeklarationen påstår t.ex., på ett mycket allmänt och rundhänt sätt, att vi har fördel av att renodla våra speciella konkurrensfördelar, dvs. specialisera oss mer. Det är klart att en viss sanning alltid ligger i en sådan tes - återigen upp till en viss nivå, till en viss grad. Men redan här möter vi också tvivelaktigheter i denna tes. Den är ogenomtänkt och ytligt formulerad. En sådan renodling av exportspecialiteter har nämligen ända sedan 1880-talet faktiskt varit en tung faktor bakom de utdragna kriserna under vår moderna ekonomiska historia. Och redan nu varnar en del bedömare, också på borgerligt håll, för vad som sker när den så dominerande bilindustrin får sina förutsättningar rubbade. Men en långt driven specialisering har också nackdelar på ett djupare plan. Specialiseringen vinns, när den drivs över en viss nivå, alltid till priset av att andra delar av det industriella schemat slås ut. Det uppstår luckor i ett lands industriella kompetens. Detta inte bara gör strukturförändringar, när sådana måste komma, smärtsammare än de behöver vara, utan det försvårar också kunskapsspridning, eftersom en sådan bäst utnyttjas i ett ekonomiskt schema med nära och mångsidiga beröringspunkter. Och allvarligast av allt: en långt driven specialisering skadar den i nutida industri kanske allra viktigaste faktorn i fråga om slagkraft, nämligen kombinerandet av olika tillverkningar till system. Landet riskerar alltså vid en accentuerad exportinriktning att få samma problem som Myrdal från helt andra utgångspunkter studerat i tredje världen, dvs. att vara ett system av ensidiga industriella enklaver. I själva verket är bilindustrins dominerande roll i svensk ekonomi i sig själv ett exempel just på bristande rationalitet och på faran av en överdriven specialisering — detta så mycket mer som bilismen i ett större perspektiv och på sikt är ett orationellt system, ett transportsystem med en mängd uppenbara nackdelar. Framtidens transportsystem kommer att byggas på helt annan grund. Bilismen kommer där att ha en mer underordnad och kompletterande roll. Men ändå envisas den officiella ekonomiska ideologin med att förhärliga bilindustrin och den särskilda typ av specialisering som den representerar. Än farligare och otidsenligare tycker jag att handelsdeklarationens aningslösa lovsång till strukturomvandling, omställningar och geografisk rörlighet är. Också på denna punkt håller det vetenskapliga tänkandet på att revidera gamla trossatser. Nu är det inte samhällskritiker som Myrdal eller marxister som t.ex. Sweezy som talar, utan solitt borgerliga amerikanska företagsekonomer. I allt högre grad riktas dagens diskussion in på de faktiska fördelar som kontinuitet och långsiktigt breddad yrkesskicklighet innebär. Alltmer blir man kritisk till finansherrarnas benägenhet att förslösa mänsklig kompetens genom att ständigt kräva ny, färsk, ung arbetskraft utan bredd och djup i kunnandet. Alltmer tycks man få upp ögonen för att anställningstrygghet och verkligt medinflytande är viktigare fördelar än marknadsföring och ensidig, kortsiktig vinstmaximering. Det är värt att notera hur denna diskussion helt undgått att influera den handelspolitiska deklarationen, som i stället faller tillbaka på det Ohlinska snusförnuftet av år 1947. Det finns en annan fara i att låta exporten bli drivhjulet i ekonomin. Det är den roll som exportsträvandena och exportfilosofin spelar i den svenska klasskampen. Exportfilosofin har av storföretag och finansvärld här i landet gjorts till ett mäktigt redskap för att tränga tillbaka löntagarnas sociala och politiska positioner. Vi vet alla — om jag så får uttrycka det — hur valserna går. Det är till exporten man hänvisar när man skall motivera reallönesänkningar och när man skall framställa lönekrav som samhällsfarliga. Det är till exporten man hänvisar när man skall skära ner den offentliga sektorn. Det är exportens intressen man åberopar när man förespråkar inbördes konkurrens mellan arbetare, större lönespridning, uppbrytande av kollektivavtalssystem och nedrivande av facklig solidaritet. Den högljudda exportpropagandan är den ideologiska skylt bakom vilken finansintressena avancerar när de vill slå mot de arbetande. Det är därför som detta intresse måste avslöjas, inom ramen för en kritisk diskussion. Det är därför man måste självständigt och kritiskt formulera en ekonomisk strategi av annat slag: en strategi som utgår ifrån en rimlig mångsidighet i ekonomin, som ser till att exportberoendet inte går utöver den optimala nivån och som inser att den nationella marknadens tillväxt ur en rad synvinklar kan te sig viktigare än exportmarknadens. Ännu en gång måste man, tror jag, i arbetarrörelsen förmå sätta de härskande ekonomiska fördomarna åsido. Man bör diskutera om det som är bra för Gyllenhammar, Cavalli-Björkman och el-Sayed egentligen är särskilt bra för alla oss andra.

Herr talman! Sten Svensson ifrågasatte om inte våra inhemska regleringar hämmar tillväxten i Sverige i förhållande till tillväxten i andra länder. Han nämnde framför allt vårt skattesystem. Utvecklingen de senaste åren visar ju motsatsen. Förvisso har vi interna tekniska hinder för vår handel. I handelsdeklarationen tar vi upp bl.a. dessa och diskuterar hur vi måste anpassa oss till andra länders regelsystem, självfallet utan att därmed avstå från våra viktiga mål när det gäller hälsa och miljö. Vid en genomgång av olika länders tekniska regleringar — det må nu gälla EG, EFTA eller GATT, där vi går igenom de här frågorna inte minst på tjänstehandelsområdet — framstår inte Sverige som ett land som skulle ha speciellt mycket av snåriga, onödiga eller gamla regleringar. Förvisso har vi några sådana, men vi är i färd med att gå igenom den typen av regleringar. Jag hoppas att den tjänstehandelsdelegation som skall börja arbeta kommer att kunna ge impulser i just detta avseende. Men ingalunda är det så att Sverige framstår som ett land som skulle vara speciellt snårigt på det här området. Som jag sagt i någon tidigare debatt har ju den här regeringen t.o.m. beslutat att avskaffa inrikeshandelsministern, eftersom vi inte behöver någon minister för att reglera vår inrikeshandel. Tvärtom har ju Sverige med det skattesystem som vi har byggt upp under de senaste åren fått en bättre utveckling än våra grannar ute i Europa: högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Detta hindrar inte att vi skall studera de hinder som, liksom i andra länder, kan finnas även i vårt land, för att än mer öka tillväxten och sysselsättningen. Men det perspektiv som Sten Svensson tecknar på den här punkten är, enligt min mening, alldeles felaktigt. Jag tror inte att Hadar Cars vet så mycket om den demokratiska socialismens historia, men det är ju inte något krav att han skall känna till denna. Synen på frihandeln som en förnuftig princip — inte som en dogm, som man kanske kom att tänka på när man lyssnade på Hadar Cars — går ju långt tillbaka i den demokratiska internationalismens historia. Den demokratiska socialismen startade ju under 1800-talet som en internationell frihetsrörelse. Det var ganska naturligt att den svenska socialdemokratin alltifrån Hjalmar Brantings tid förfäktade — i konflikt med många andra samhällsgrupper i Sverige — just frihandeln, inte minst i detta hus. Det går bra att studera den debatt som fördes i Sverige vid tiden för demokratins genombrott och senare. Då kan man se att den svenska socialdemokratin mycket tidigt anammade frihandeln som en förnuftig princip att arbeta efter, inte som en dogm. Här håller jag med Olof Johansson. Det finns alltid avvägningar. Frihandeln är, som sagt, en förnuftig princip men inte någonting som skall drivas i dogmatisk form. Gör man det kommer man, som framhålls i handelsdeklarationen, just i konflikt med andra mål. Jag går nu tillbaka till Sten Svensson och kommenterar samtidigt Olof Johanssons uttalande att det saknas avvägningar i handelsdeklarationen. Det är ju just därför att vi har en stark industripolitik och ett starkt samhälle som vi kan genomföra exempelvis stora strukturomvandlingar, som kan åstadkomma den höga sysselsättning och den trygghet som är nödvändig för att vi skall kunna bevara den stora uppslutningen kring den öppna handelspolitiken i Sverige. Här finns det en skillnad mot förhållandena i länder med ett laissez-faire-system eller en konservativ ekonomisk politik, där människor drabbas mycket hårt med påföljd att uppslutningen kring ett fritt handelssystem blir mycket mindre. Hadar Cars berörde också tekopolitiken.

Då fann Hadar Cars det nödvändigt att ha vissa typer av regleringar. Som jag har understrukit är vi nu i färd med att inför de MFA-förhandlingar som skall föras arbeta för ett mindre restriktivt multifiberavtal. Sverige måste då vara berett att öppna sig mer när det gäller tekoimporten. Jag skall av tidsskäl inte upprepa alla de argument och hänsyn som jag har redovisat i handelsdeklarationen. Men något hänsynstagande till detta fanns ju inte i Hadar Cars redovisning, som ju i stället med ett rakt avklippande av den typ han förespråkade naturligtvis leder till stor arbetslöshet. Sedan till Olof Johansson som menade att vi saknar avvägningar i deklarationen. Det är möjligt, men jag menar att det i deklarationen tas upp just den ifrågavarande typen av avvägningsproblem, t.ex. på tekoområdet. Vi måste se till att den svenska tekoindustrin rustar sig för en framtid med större konkurrens än dagens, samtidigt som vi har ett visst fortsatt skydd, ungefär så som jag redovisade. Jag nämnde också att ett starkt samhälle med en stark industripolitik är en förutsättning för en uppslutning kring handelspolitiken. Vår vilja att i god avsikt åstadkomma tekniska regleringar i vårt land kan samtidigt verka som handelshinder för andra länder. Hadar Cars var också inne på Europafrågorna. Låt mig först säga att jag tycker att han gav uttryck för en alltför defaitistisk syn. Om jag minns rätt sade han att vi får leva med att Europa i den övriga världen identifieras med EG. Så fattade jag honom. Men vi skall inte alls leva med att Europa identiferas med EG. Vi har bedrivit ett mycket intensivt arbete bland EFTA-länderna just för att informera sådana länder som Japan och andra långt bort i-länder, och även u-länder, att Europa inte är bara EG. EFTA befinner sig i en dialog med en rad u-länder. Vi förklarar för i-länder av japansk och annan typ att det förhållandet att man etablerar sig i Helsingfors, Oslo eller Wien innebär att man har tillgång till samma tullfria industrimarknad som om man skulle befinna sig i Brässel eller Paris. EFTA är ju ingalunda betydelselöst för EG. Vi har ofta betonat att EFTA är EG:s i särklass största exportmarknad, faktiskt större än USA, Sovjetunionen och Japan tillsammans. Det finns alltså inget skäl till defaitism på denna punkt. Sedan ett konkret svar på Olof Johanssons fråga om lågspänningsdirektivet. Detta bygger ju på den standard som har tagits fram av Senelec eller IEC, där Sverige medverkar. EG har ställt frågan till EFTA-länderna om de är villiga att anpassa sig till det här direktivet. Den svenska regeringen har låtit göra en utredning om detta. Utredningen är nu på remiss. I utredningen föreslås just en anpassning till direktivet, vilket betyder att SEMKO:s förhandsgodkännande av elmaterial skulle upphöra. EFTA-länderna har beslutat sig för att avge ett samlat svar till EG i denna fråga. Den är nu på remiss i Sverige, och före sommaren bör det kunna komma fram ett samlat besked från EFTA-ländernas sida. Olof Johansson frågade också hur det nordiska samarbetet hänger ihop med det europeiska. De handelshinder som vi bl.a. inriktar oss på i det nordiska sammanhanget är ju hinder som är besvärande för framför allt de små företagen. Det kan handla om kontakter över Öresund, Mitt-Nord, Nordkalotten, Helsingfors, Helsingfors och Åbo. I den mån vi kan undanröja sådana handelshinder är det klart att det också skulle innebära förbättringar för andra länder, men arbetet är mer inriktat på de små företagen i de nordiska länderna. Det västeuropeiska samarbetet riktar sig mera till ett större, samlat avskaffande av handelshinder, för både små och stora företag, vilket naturligtvis är en fördel både för Norden och Europa som helhet. Jörn Svensson menar att vi gör en ytlig analys av frihandelns föroch nackdelar. Låt mig säga att hans anförande egentligen handlade mycket litet om frihandel, mer om maktförhållanden. När det gäller den ojämlikhet i handelsutbyte som Jörn Svensson talar om att frihandel skulle skapa menar jag bestämt att det tydligaste exemplet på ojämlikhet i handelsutbyte finns inom COMECON, som ju icke är en frihandelsorganisation. De maktpolitiska processer som Jörn Svensson beskrev har större effekter på just handeln inom de östeuropeiska COMECON-staterna än i någon annan handelspolitisk organisation. Den ojämlikhet som handelspolitiken leder fram till är större i Östeuropa och i deras system än i vårt. Jag skall, eftersom min taletid är ute, återkomma i nästa replik till de Övriga frågor som Jörn Svensson ställde.

Herr talman! Vi har hört Mats Hellström tala om vikten av att avveckla regleringar. Det finns ett gyllene tillfälle att visa prov på trovärdighet genom att ställa upp på vårt förslag att avveckla valutaregleringen. Vi har ju ett stort exportberoende i vårt land, och samtidigt visar vi snart upp de hårdaste valutarestriktionerna. Från industrins sida kan Mats Hellström säkert få många exempel på märkliga och snedvridande effekter som regleringar kan ge. Det framkom bl.a. vid en pejling som de nordiska industriförbunden anordnade för en månad sedan. Vad som framkom där är sammanställt i en särskild skrift, som säkert kan vara en intressant läsning för Mats Hellström. Med de kostnadsförutsättningar som nordisk industri har är det av avgörande betydelse att vi kan utnyttja kapitalet effektivt och ännu viktigare att vi kan attrahera kapital. Valutaregleringarna sätter upp konstlade hinder för detta och förorsakar därmed effektivitetsförluster, som — jag påpekade det i mitt huvudanförande — vi helt enkelt inte har råd med i den hårda internationella konkurrens som vi i hela Norden arbetar under. Vi konstaterar emellertid att det förslag som den svenska valutakommittén har presenterat inte bara vill behålla regleringen utan i vissa avseenden t.o.m. vill skärpa den också för transaktioner inom Norden. Samtidigt konstaterar vi att utvecklingen i Danmark går i rakt motsatt riktning. Från svensk sida vill man öka spännvidden. Jag undrar om det verkligen gagnar vår strävan att ge ett konkret innehåll åt målet: Norden som hemmabas för Nordens industrier. Nej, herr talman, valutaregleringen måste avvecklas, och det vore tacknämligt om Mats Hellström här kunde ge ett prov på sin ambition att åstadkomma avreglering. Sverige är ju praktiskt taget det enda industriland som fortfarande vidmakthåller en omfattande valutareglering.

Herr talman! Jag har berömt Mats Hellström för hans lovsång till frihandeln. På den punkten har jag inget behov av fortsatt diskussion med honom. Däremot vore jag tacksam om han gav mig svar på mina frågor om åtgärder mot korruption, om avveckling av valutaregleringen och om en svensk vitbok. Herr talman! Under den tid jag var handelsminister hade jag att på tekoområdet ta hänsyn till en mycket detaljerad beställning från riksdagen om en stor svensk tekoproduktion. Riksdagens uppdrag till regeringen, styrt av en majoritet av socialdemokrater, kommunister och centerpartister, fann jag mig självfallet inte kunna förbise. Men de förslag jag lade fram präglades av en klar vilja att hålla nere de svenska handelshindren på tekoområdet mot omvärlden. ”Vi vinner mera på att vara pragmatiker”, sade Olof Johansson med hänvisning till de svenska handelshindren mot u-ländernas tekoprodukter och till regeringsförslaget om höjda tomattullar. ”Vi vinner”, sade alltså Olof Johansson. Vilka är då ”vi”? Inte är det de svenska barnfamiljerna, som förlorar ca 1 500 kr. årligen per familj på att tekoprodukterna på grund av dessa regleringar har blivit dyrare! Och inte är det de svenska grönsakskonsumenterna, som om centerns förslag skulle gå igenom skulle få betala högre priser på tomater, lök, vitkål, snittblommor och slanggurka! Egentligen tycker jag, herr talman, att det är en egendomlig livsmedelspolitik, när man subventionerar konsumtionen av fet mat som smör och fläsk men lägger ut handelshinder som fördyrar konsumtionen av grönsaker. Det är klart att några tekoproducenter i t.ex. Irland skulle tjäna på de svenska handelshindren. De irländska företagen kan ju lättare sälja sina skjortor i Sverige, eftersom u-länderna på grund av de svenska handelshindren har svårare att få in sina produkter här. Jag tycker både Olof Johansson och Mats Hellström nu bör svara på frågan, varför de tycker att ett sådant system är värt att slå vakt om. Vad är det för fel på att man skall få köpa billigare skjortor från u-länder än importerade skjortor från Irland? Mats Hellström tar ändå vissa steg åt mitt håll. Han säger att svensk tekoindustri nu bör ”förbereda sig på ett läge där handelspolitiska skyddsåtgärder inte kan påräknas i den omfattning som nu gäller”. Detta är ett steg i rätt riktning, i liberal riktning, till nytta för människorna i vårt samhälle.

Herr talman! Det jag syftade på och som jag saknar i utrikeshandelsdeklarationen är att man, när man talar om krav som ställs på arbetsmässig och geografisk rörlighet, inte nämner någonting om de krav som detta ställer på svensk regionalpolitik. Jag saknar den politik och de medel som då krävs i Sverige. Jag skulle kanske kunna ta ett ännu tydligare exempel. Det är naturligtvis ett problem att vi har ett stort överskott i livsmedelsproduktionen här i Sverige. Hela bilden präglas mer av den snedvridna internationella marknaden än av det som egentligen borde angå oss mer, nämligen det faktum att många människor i världen svälter. Det är ett annat exempel på hur man här i Sverige inte fångar in de grundläggande och viktiga signalerna i den internationella situationen utan försöker göra en svensk överproduktion av livsmedel till ett ”oöverstigligt” problem. Jag skall inte orda mer om detta, men det var bl.a. dessa två exempel jag tänkte på när jag talade om bristande avvägningar. Man kan naturligtvis räkna upp rader av områden, men jag tror inte att vi behöver fördjupa debatten i det avseendet, för vi är väl i huvudsak överens. De här problemen kommer givetvis igen på krigsmaterielområdet, som jag redan nämnt, och på dataoch elektronikområdet, där det krävs insatser på hemmaplan därför att vi vill skapa en viss trygghet i vår egen ekonomi. Vi vill inte — jag vet inte om det är till skillnad från Hadar Cars — frånsvära oss den tryggheten. Vi vill ha en viss självförsörjning, och vi är beredda att betala en viss försäkringspremie för att uppnå detta. Det är klok politik för villaägare, och det är klok politik också för ett land, eftersom vi inte lever i den bästa av världar, som ständigt och oföränderligt är lugn och stabil. Vad det handlar om — det är egentligen mitt svar också till Hadar Cars — är helt enkelt att inte bara resonera kortsiktigt utan hela tiden vara medveten om de risker som ligger i sårbarhet och beroende av omvärlden och att det på kort sikt kan kosta en del för oss själva att upprätthålla en självförsörjning och en trygghet i vårt eget land. Men då kan vi också satsa på en öppen attityd till frihandel.

Herr talman! Först gör Mats Hellström det i princip alldeles riktiga påpekandet, att man mycket väl skulle kunna föra en kritisk diskussion liknande den som jag tidigare förde om den kapitalistiska delen av det ekonomiska världssystemet visavi Comecon. Det är alldeles riktigt att den typen av maktpolitiska förhållanden finns också där. Däremot kan man väl knappast säga att det råder större ojämlikhet, och att klyftorna är större inom Comecongruppen än i världen i övrigt. Men man kan mycket väl föra en sådan kritisk diskussion, därför att även om planekonomiernas allmänna utgångspunkter, villkoren för deras ekonomiska uppbyggnad och handeln dem emellan skiljer sig väldigt mycket från den kapitalistiska världens, så finns det naturligtvis företeelser där som man mycket väl kan göra till föremål för en ytterst kritisk analys. Man kan i viss mån kritisera en form av dogmatism i motsatt gestalt, dvs. som med motsatta förtecken uppträder bland liberala dogmatiker i den kapitalistiska världen. Min strävan med det inlägg som jag hållit inledningsvis har just varit att komma ifrån den här typen av magistrala schabloner som man alltid hör och den litet överdrivna och sjukliga vördnaden för att allt som går på export är så bra — det skall man på allt sätt främja — och i stället fråga: Vilka konsekvenser får det för den allmänna strukturen? Vilket pris betalar vi för detta? Hur påverkar det vår syn på de arbetandes samhälleliga läge? Bör vi ta till vara deras kunskaper om vad vi utsätter den internationella ekonomin för genom att vi utarmar den på vissa former och specialiteter för att koncentrera oss på andra? I detta ligger en allvarlig problematik.

Jag tror att man annars, om man inte för en sådan kritisk diskussion, riskerar att trampa ned sigiett ensidigt synsätt, som egentligen bara är den ideologiska skylten för ett mycket krasst ekonomiskt intresse, som inte gagnar hela folket, utan som hör hemma i en mycket liten och snäv krets av människor.

Herr talman! Jörn Svensson sade, alldeles riktigt, att han skulle kunna göra en liknande kritisk granskning av systemet i Sovjetunionen och dess allierade i Comecon. Det var just det jag menade när jag sade att Jörn Svensson egentligen inte analyserade — fast han hävdade det — frihandeln så mycket som maktrelationer i världen. Dem finns det förvisso skäl att granska, såväl i kapitalistiska som i kommunistiska samhällen. Det var väl egentligen inte någon analys av frihandelns föroch nackdelar så mycket som av ojämlika maktförhållanden och hur de kan påverka staters självständighet, utveckling och liknande. Då kan man ställa frågan: Hur har dessa maktförhållande, som är ojämlika, påverkat vårt eget land? Sverige är ett av de kanske mest utrikeshandelsberoende länderna i världen och har varit det under mycket lång tid. Jag bortser nu från medeltiden — jag skulle, herr talman, kanske ha kunnat börja där, men jag skall börja med 1500-talet. Då blev vi reella råvaruexportörer som ett u-land, framför allt på träsidan. Vi hade inte kraft att marknadsföra produkterna själva, utan det var holländare som marknadsförde de svenska trävarorna ute i världen. Sedan under 1600-talet, inte minst med hjälp av rönen från utvecklingen i andra länder, utvecklades vår industri på järnoch stålsidan, och vi fick efter hand en stark ställning i fråga om kopparexporten, och järnmalmsexporten — som dominerade på 1700-talet — överfördes till trävaruexport på 1800-talet osv. Under många olika skeden i vår historia har alltså utrikeshandeln och sårbarheten på grund av beroendet av andra länder varit mycket avgörande för vår utveckling. Sverige har fortsatt att vara ett utrikeshandelsberoende land med en levnadsstandard som är bland de högsta i världen i varje fall om vi i jämförelsen vill räkna in en del av de utvecklade länderna, har vi en jämnare fördelning än andra. Man kan då ställa sig frågan: Har detta utrikeshandelsberoende, så att säga netto under århundradenas lopp, varit till förfång för den utveckling som lett fram till den svenska sociala välfärden? Eller har det varit ett stöd? Jag är tämligen övertygad om att det snarare är tack vare det sätt på vilket Sverige har kunnat utnyttja sitt utrikeshandelsberoende än trots vårt utrikeshandelsberoende som vi såsom liten nation dock har nått en hög grad av självständighet, god social omsorg och hög levnadsstandard. En historisk återblick på vårt lands förhållanden visar att utrikeshandeln snarare har varit till hjälp än till förfång för denna utveckling, som i huvudsak har varit positiv för vårt lands medborgare, vår trygghet och sociala välfärd och inte minst för vår sysselsättning och relativt låga arbetslöshet. Jag tror att Jörn Svensson är litet ohistorisk när han just i det här avseendet gör en jämförelse med USA.

Det är ju nu när utrikeshandeln börjat spela en roll för USA som man där något oförberett märker effekterna av utrikeshandeln, och det uppstår en debatt, också av protektionistisk art, en debatt som vi, med vår vana vid att hantera utrikeshandeln och dess betydelse under lång tid, inte har nämnvärt utvecklat i Sverige. Där vill jag instämma i vad Olof Johanssson sade när han pekade på de avvägningar som handelspolitiken handlar om och den gardering mot sårbarhet som självfallet är en följd av specialisering. En av de konflikter som både Jörn Svensson och Olof Johansson har pekat på är hur samhället i största möjliga mån måste gardera sig inom industripolitik, forskningspolitik och annat för att kunna ha en öppen attityd mot omvärlden. Jag håller med dem på den punkten. Några konkreta frågor restes. En gällde valutautredningen. Det torde vara bekant för riksdagens ledamöter att denna utredning har varit på remiss och nu är föremål för vanlig beredning i kanslihuset och att något ställningstagande till en utredning som befinner sig på remiss och sedermera under beredning givetvis inte görs av regeringen i en handelspolitisk deklaration utan ju kommer först när regeringen har berett frågan. Men på den punkt som berördes speciellt, nämligen den nordiska kapitalmarknaden, där man efterlyste en nordisk gemensam kapitalmarknad, har vi försökt, både från svensk sida och i de övriga nordiska länderna, att se om det inom OECD:s ram är möjligt att ha en självständig nordisk kapitalmarknad. Visar det sig inte möjligt, bör vi ändå kunna konstatera att det förhållandet att vi inte kunnat etablera denna nordiska kapitalmarknad som en självständig formell enhet inte på något sätt har hindrat börsintroduktionen i Sverige av de nordiska företag som har velat komma hit. Det har heller inte varit något hinder för den intensiva företagsintegration som pågår, inte minst mellan Finland och Sverige, där finsk industri i allt större utsträckning etablerar sig i Sverige och där också norsk industri etablerar sig. Traditionellt har ju mönstret varit det motsatta: att svensk industri har etablerats i de andra nordiska länderna. Vi välkomnar denna integration, som inte har hindrats på något sätt av bristen på just den liberalisering som både Olof Johansson och Sten Svensson pekar på. Herr talman! Det är inget fel på tomatens färg. För mig är det en mycket behaglig färg, vare sig jag har den i ansiktet eller i min själ. Hadar Cars må dock ha något sinne för proportioner i fråga om tomattullen. Som bekant har regeringen stått emot det kraftiga protektionistiska tryck som i vissa delar i denna fråga förespråkas i riksdagen, som Hadar Cars själv talade om, där man vill skydda en lång rad produkter inom trädgårdsnäringen. Det har visat sig att producenterna inom den svenska trädgårdsnäringen — som jag kommer att debattera senare i dag i kammaren — har ökat sina marknadsandelar i Sverige i fråga om de flesta produkter, som Hadar Cars alldeles riktigt påpekade. Det vore givetvis egendomligt att i ett såd nt läge införa extra tullskydd. Det håller jag helt med Hadar Cars om. Det är inte något generellt tullskydd för tomater som regeringen har föreslagit, utan det är en åtgärd i den långa rad av skyddsinsatser som riksdagen har beställt. Det är en beställning av en enhällig riksdag som har lett till att regeringen har sett över dessa frågor, och i den enhälligheten inkluderas också Hadar Cars parti. Regeringen har konstaterat att det finns skäl att — vi har ett fullt legalt GATT-utrymme —- införa en speciell tull, som enbart läggs på vissa varor med extremt låga priser några månader under sommaren. Det är enbart som skydd mot denna typ av extrem lågprisimport som tullen läggs på, icke som ett generellt skydd för svensk produktion. Det är en typ av instrument som är nödvändigt just i ett frihandelssystem och som är helt legalt enligt GATT. För att frihandelssystemet skall kunna fungera väl måste man kunna införa vissa typer av skydd mot extrem lågprisimport, och det är bara då som denna tull läggs på. Låt mig, herr talman, sluta med att påpeka att det som sägs inledningsvis i deklarationen kanske har kommit bort i debatten om frihandeln. Det är möjligt att det beror på att enhälligheten i det fallet är stor.

Det är där huvudinriktningen i vår handelspolitik nu bör ligga.
Herr talman! Mats Hellström kunde inte ge något besked om huruvida han ville avveckla valutaregleringen. Politik är att vilja, som bekant, och man borde kunna prestera en viljeinriktning om man gör anspråk på att stå för frihandel och avreglering, för att talet om viljan att åstadkomma effekt på dessa områden skall vara trovärdigt. Mats Hellström borde i varje fall ta avstånd från kommittémajoritetens uppfattningar, som ju går i den andra riktningen, vilket jag påpekade i min förra replik. En fri utrikeshandel är bra, säger både vi moderater och regeringen. Vinsterna av en fri utrikeshandel är emellertid samma slags vinster som vinsterna av en fri inhemsk produktion och handel. Det har socialdemokraterna inte förstått, men jag hoppas att Mats Hellström har den insikten — han uttrycker sig i varje fall så. Det är märkvärdigt, herr talman, att det finns ett statsråd som här i kammaren deklarerar värdet av frihandel och avreglering, när det finns mer än ett dussin statsråd som reglerar och byråkratiserar den inhemska handeln och produktionen. Det gör de genom en politik som leder till stigande skatter, etableringskontroller, snedvridningar genom subventioner, pris kontroll, långa rader av arbetsmarknadsregleringar, monopoliseringar av produktionen inom vårdsektor, utbildning, kommunikationer etc. Man kan ingalunda, som jag påpekade i mitt anförande, förstå värdet av en fri internationell handel, om man inte förstått att det behövs en fri hemmamarknad. Därför kommer också talet om den tredje vägen att visa sig var svammel, när väl devalveringsfristen och den internationella högkonjunkturen avklingat. Det finns många svaghetstecken som vi redan nu kan notera. Vinster av en fri utrikeshandel är samma slags vinster som vinsterna av en fri inhemsk produktion och handel. Utan fri inhemsk handel blir det valutaproblem, sysselsättningssvårigheter, strukturkriser och svårigheter att fullgöra handelspolitiska intentioner och åtaganden.

Herr talman! Det som återstår av vår diskussion om avvägningarna är vad som egentligen skall vara styrande. Jag tycker att det finns en slarvig formulering i utrikeshandelsdeklarationen på den punkten. Man talar om att vår öppna politik ställer krav på omställning och nydaning i den svenska vardagen. Vilka krafter är det vi skall anpassa oss till? Jag tycker att man borde analysera den frågan också när man framställer problemen på det sättet. I övrigt verkar vi vara någorlunda överens. Exempel är ofta belysande: Det räcker inte med en stark industripolitik, som Mats Hellström säger. Titta på den svenska varvsnäringens uppgång och fall. Det är tydligt nog. Det handlar om differentiering och många andra saker som måste ske inom vårt eget lands gränser för att klara denna mindre sårbara struktur. Till dessa saker hör definitivt en aktiv regionalpolitik. Den tycker jag borde ha nämnts här. Risken med en alltför exportledd politik är att den blir mycket starkt koncentrationsinriktad. Det är storföretagens inriktning som främjas. Det har vi sett under de senaste åren. Det är därför jag också tycker att det är viktigt att sätta in det nordiska samarbetet i detta strukturperspektiv. Det handlar verkligen om att främja de mindre och medelstora företagen, som i vart fall i en första etapp använder Norden som en språngbräda innan de är beredda att gå vidare. Det är just för att underlätta för småföretagen, som bör vara en växande del av vår svenska exportnäring, som det är så viktigt att prioritera Norden. Det innebär inte att man avstår från det europeiska samarbetet, men det nordiska samarbetet är det primära. Det är det som ger den rätta inriktningen. En ensidig Europasatsning skulle, tror jag, hämma de mindre och medelstora företagen i vårt land. Låt mig bara helt kort kommentera valutaregleringsfrågan. Det är en omtvistad tolkningsfråga om man kan låta utvecklingen ske etappvis. Enligt vår uppfattning bör man inte foga sig i en ensidig OECD-tolkning på den här punkten, utan verkligen planmässigt tala om på vilket sätt man vill driva denna kapitalliberalisering vidare, med valutaregleringens avskaffande som ett mål på sikt.

Herr talman! Jag noterar att, efter två replikomgångar, varken Mats Hellström eller Olof Johansson har gett svar på min fråga varför de anser det vara bättre att svenska konsumenter tvingas köpa dyrare skjortor från Irland än billigare skjortor från något u-land. Det är konsekvensen av den svenska tekopolitiken. Det är en konsekvens som starkt fördyrar klädköpen för oss svenskar, inte minst för de svenska barnfamiljerna. Jag noterade också att Olof Johansson tycker att det är riktigt att fördyra för oss svenskar att äta tomater, lök, kål och gurka och lika riktigt att genom subventioner hålla nere priserna på t.ex. grädde, smör och fläsk. Jag föreställer mig, herr talman, att näringsfysiologer och andra som genom bättre kostvanor vill förbättra folkhälsan i Sverige i likhet med mig skulle ha väsentliga invändningar mot centerpolitiken på detta område. För nog är väl en god folkhälsa ändå en del av en god miljö? Det tycker i varje fall vi i folkpartiet. Jag noterar att Mats Hellström i sin senaste replik öppnade en springa i en dörr för en omprövning av sitt fasthållande vid valutaregleringen. Se till, Mats Hellström, att den dörren slås upp på vid gavel! Till sist om förslaget till höjda tomattullar. Uppenbart är att Mats Hellström skäms. Hans försvar blev alltför ihåligt — tydligen också för honom själv — när han ursäktade sitt och moderaternas feltramp i tomaterna med att han inte gjort vänsterpartiet kommunisterna och centern sällskap in bland lökar och slanggurkor.

Mats Hellström förvånar mig genom att säga att jag diskuterar maktförhållanden och maktpolitik och inte frihandel. Som om inte handel och det sätt som vi nu kan se för utbyte av varor, för ekonomiska relationer i allmänhet länder emellan, just handlar om makt. Det är ju det som är en av de viktigaste erfarenheterna att det i allt högre grad handlar om makt och att marknadsmekanismerna inte alls sörjer för den osynliga och föregivet neutrala formen för fördelningen av resurser, distribuerandet av konkurrensfördelar och allt det som de påstås göra. Allt handlande är ett maktspel. De kapitalistiska ekonomierna blir också de alltmer utbudsorienterade i stället för efterfrågeorienterade, därför att detta har mycket att göra med koncentrationsgraden, de stora multinationella koncernernas makt och de olika statsmakternas sätt att försöka stödja och bygga under den i olika situationer. Poängen i vad jag försökt säga är att det finns flera vägar att bedriva handel och upprätta ekonomiska relationer. Det finns flera vägar att gå när det gäller industriarbetets framtida utformning, när det gäller strukturomvandling och internationell handel. Vid vissa sådana former, som jag menar är de mest dominerande i dag, blir priset för de föregivna fördelarna som man vinner för högt. Det uppstår förlorare, liksom det uppstår mönster där löntagarna förlorar medan ett fåtal rika människor vinner. I andra former är priset lägre, då uppstår i varje fall inte i samma grad den typen av nackdelar. Det är alltså en diskussion om i vilken form vi skall bygga upp ekonomiska relationer som jag har velat föra. Det som har förvånat mig är att man inte alls för den typen av diskussion, om man skall döma av handelsdeklarationen. Där trampar man bara på i de traditionella schablonerna. Det hade jag väntat mig av en debattör som Hadar Cars, men jag har fortfarande den illusionen kvar att man kan vänta sig en något mer nyanserad bedömning och diskussion från socialdemokratiskt håll.